Fru talman! Låt mig inleda med att yrka bifall till samtliga reservationer. Vi har inte för avsikt att begära vare sig votering eller rösträkning i detta ärende. I näringsutskottets betänkande 29 behandlas en ny lag om värdepappersmarknaden. Det råder inget som helst tvivel om att det är angeläget med en modernisering av denna lag. Vi har inskränkt oss till några preciseringar och detaljförbättringar i lagen, och dessa har vi presenterat i våra reservationer. Det gäller till att börja med det s.k. väsentlighetsrekvisitet i fråga om ”insider”-spekulation. Vi anser att ett visst antal dagar bör preciseras — vi föreslår 30 dagar — under vilka bolag som kommer med en nyhet inte får bedriva handel med aktier. Det skulle kunna påverka kursen på det ena eller andra sättet. Denna 30-dagars regel gör att bolaget i fråga har något att utgå från. Vi tycker också det är väsentligt med ägare och styrelseledamöter som är aktiva. I många fall är det samma personer. Beträffande straffbestämmelserna för överträdelser av ”insider”-lagstiftningen finner vi det angeläget med en begränsning till bötesstraff. Det vore att gå för långt att påfordra fängelsestraff i en lagstiftning där bedömningen av vad som är lagligt eller icke lagligt är svår att göra. ”Insider”-affärer är över huvud taget utomordentligt svåra att avgränsa. Sådana affärer kan bedrivas och ”insider”-information fås av ett stort antal människor som det inte går att kontrollera. I en tredje reservation tar vi upp frågan om bankinspektionens bidrag från finansbolag för att täcka tillsynskostnaderna. Vi anser att man förutsättningslöst bör se över möjligheterna till ett annat debiteringssystem som mer grundas på de verkliga kostnaderna för tillsynen av resp. finansbolag. Det vore en uppmuntran för finansbolagen att införa rutiner som gör att redovisningen blir enklare och lättare att kontrollera. På så vis kan de underlätta bankinspektionens arbete och därmed minska kostnaderna för tillsynen. I en fjärde, mera allmän reservation går vi in på skyddet för de mindre aktieägarna på aktiemarknaden. Vi berör bl.a. korsvist ägande, likabehandling vid fusioner på börsen av olika aktieägare, liksom vi även litet grand för en diskussion om att ifrågasätta de riktade emissionerna mot kontanter. Vi tycker att det på dessa punkter är angeläget att man försöker få fram — helst på frivillig väg — någon form av regelverk, gärna i samarbete med börsstyrelsen och Näringslivets börskommitté.

Herr talman! Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition med förslag till lag om värdepappersmarknaden. Propositionen bygger i allt väsentligt på värdepappersmarknadsutredningen. Den centrala delen av lagförslaget utgörs av bestämmelser som har till syfte att motverka ”insider”-spekulation. Begreppet ”insider”-spekulation omfattar ett förfarande som innebär att personer med särskild anknytning till ett företag köper eller säljer aktier i företaget med utnyttjande av sådan information om företaget som inte är tillgänglig för allmänheten. Näringsutskottet betonar att frågan om personkretsens avgränsning är både viktig och komplicerad. Det grundläggande motivet för ”insider”-lagstiftning är att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden skall bevaras. Den som placerar sina medel i värdepapper som ett företag har utgivit skall kunna lita på att inte andra placerare får utnyttja ett informationsförsprång som de har fått genom förtrolig information i samma bolag. Bankinspektionen får till uppgift att följa lagtextens 6§ vad gäller personkretsen. Lagtextens 8 § tar sikte på att den som har insynsställning inte köper eller säljer aktier m.m. i bolaget när han känner till en omständighet i bolagets verksamhet som det lämnas upplysning om i årsredovisning, delårsrapport eller årsbokslut som ännu ej offentliggjorts. Förbudet gäller under förutsättning att uppgiften är ägnad att väsentligt påverka kursen på aktierna när den blir allmänt känd. Majoriteten i näringsutskottet anser att personkretsen och väsentlighetsrekvisitet är väl avvägda i regeringens proposition. På en punkt har majoriteten i utskottet frångått regeringens proposition, och det gäller ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. Utskottet föreslår att de nya bestämmelserna skall träda i kraft den 1 oktober 1985, med hänsyn till att det för information och införande av nya rutiner krävs en viss tid. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 29 och avslag på de reservationer som fogats till detta.
Herr talman! Jag vill göra klart att det råder full enighet om att man måste ha någon form av skydd mot ”insider”-spekulation. Vad vi har efterlyst i reservationerna är en form av avgränsning och precisering av vad som är ”insider”-spekulation. Det är därför vi satt 30 dagar som en gräns inom vilka man inte får köpa och sälja aktier när förtrolig information som kan påverka kursen skall offentliggöras. Detta har vi gjort för att vi tror att det behövs ägare som även är beredda att sitta i styrelserna, och en alltför dåligt preciserad ”insider”-lagstiftning skulle kunna motverka detta syfte. Även vid den oklara gräns som finns anser vi att fängelsestraff är för hårt och vill därför stanna vid böter.

Herr talman! Den viktigaste orsaken till Sveriges ekonomiska problem är det stora offentliga utgiftsöverskottet. Av de offentliga utgifterna svarar den kommunala sektorn för nära hälften. Ser man enbart till den offentliga verksamheten — alltså konsumtion och investeringar men inte transfereringar — faller mer än två tredjedelar på kommuner och landsting. Detta visar att i arbetet på att återställa balansen i rikets affärer går det inte att bortse från den kommunala ekonomin. Av kommunernas inkomster utgör i grova drag kommunalskatter 50 96, medan avgifter och statsbidrag svarar för var sin fjärdedel. I kronor räknat uppgår statsbidragen till över 50 miljarder, dvs. nästan hela budgetunderskottet. Större delen består av specialdestinerade bidrag som knutits till olika ändamål, medan återstoden avser att utjämna skillnader i skattekraft och kostnader mellan olika kommuner. Som bekant närmar sig statsskulden 600 miljarder. Varje år blir bristen i kassan 70-80 miljarder, som läggs ovanpå de redan hopsamlade skuldsedlarna. Kommuner och landsting förfogar däremot över betydande finansiella tillgångar. Primärkommunerna beräknas sitta inne med en likviditet på ca 20 miljarder, och för landstingens del rör det sig om ungefär lika mycket. Situationen är alltså den, att staten inte bara går med våldsam förlust på den löpande verksamheten utan också tyngs av stora skulder — för att uttrycka sig milt. Däremot har kommuner och landsting pengar på banken. Det kan då inte finnas någon rimlig anledning att staten, som besväras av så dåliga affärer, skall gå ut och låna upp ännu mer pengar för att skicka över till regionala och lokala myndigheter, som med hjälp av överbeskattning byggt upp avsevärda finansiella resurser. Eftersom kommunerna ofta inte har något omedelbart behov av medlen, lånar de dem tillbaka till staten genom att t.ex. köpa statsskuldväxlar. Det rör sig här inte bara om sedvanlig socialdemokratisk rundgång inom den offentliga sektorn. Det är ett slags omvänd Robin Hood-politik, där man tar från de medellösa och ger till de välbeställda. Det moderata kommunalekonomiska programmet bygger som sig bör på fyra hörnstenar. För det första måste tillväxten i den kommunala verksamheten upphöra. Socialdemokraterna har tidigare angett som mål att den kommunala ekonomin skall expandera med 2 96 om året. Nu är de nere på 196 om året. Men här liksom annorstädes på det ekonomisk-politiska området spelar det inte så stor roll vilka mål som sätts upp, när de i verkligheten alltid överträffas, vilket i det här sammanhanget betyder ett negativt utfall. Under 1984 var sålunda den kommunala utgiftsexpansionen 2,4 Jo. Vi moderater menar att nödvändigheten att bygga ut den privata sektorn kräver att den kommunala verksamheten stannar på oförändrad nivå, varvid automatiskt stigande utgiftsbehov får täckas med besparingar på annat håll. Den andra hörnstenen är ett lagstadgat kommunalt skattestopp. Ytterligare skattehöjningar skulle motverka arbetet med att återställa balansen i de offentliga finanserna. För det tredje bör de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna på sikt i huvudsak avvecklas. Det innebär inte något ställningstagande för att de verksamheter som bidragen är knutna till skall påverkas till sin omfattning eller utformning. I stället rör det sig om en teknik för att begränsa kommunernas finansiella ramar. Det förtjänar att understrykas att om skatteoch avgiftsunderlaget för kommunerna växer med exempelvis 2 26 om året och utgiftsvolym och likviditet skall hållas oförändrade, måste statsbidragen minskas med 4-5 miljarder per år. Skattestopp och minskade statsbidrag förutsätter en långtgående avveckling av de statliga detaljregleringar som styr den kommunala verksamheten. Kommunerna måste ges större frihet att själva förfoga över sina inkomster och besluta om sina utgifter. Staten får naturligtvis inte heller i fortsättningen ålägga kommunerna nya kostnadskrävande uppgifter. Inom den ram skattestoppet anger kan kommunernas frihet att bestämma över sin verksamhet utvidgas även därigenom att de i ökad utsträckning med avgifter finansierar tjänster som de erbjuder. För det fjärde, slutligen, är vi medvetna om att en avveckling av de specialdestinerade statsbidragen ökar den kommunala skatteutjämningens betydelse för framför allt kommuner med svagt skatteunderlag och högt kostnadsläge. När statsbidragen minskas, kan därför utjämningen behöva ges ett större utrymme. Utifrån dessa principer utformade vi i januari under den allmänna motionstiden våra förslag beträffande den kommunala ekonomin. Vi gjorde detta trots att regeringen inte klargjorde sina avsikter utan hänvisade till en kommande proposition i mars. De moderata besparingsförslagen omfattade totalt 4,4 miljarder, varav 400 miljoner skulle användas för ett riktat stöd till de kommuner och landsting som genom de vidtagna åtgärderna kunde hamna i ett särskilt ansträngt läge. Av anslagstekniska skäl fick besparingarna formen av minskningar på bidragen till olika verksamheter som färdtjänst, särskolor, vårdhem osv. Men det klargjordes samtidigt att om det på dessa områden skedde några neddragningar så var det kommunernas egna beslut, där de gjort en avvägning som utfallit till förmån för andra delar av den kommunala sektorn. Regeringen kom aldrig med någon särproposition i mars. Däremot gick socialdemokraterna ut på bred front och anklagade oss moderater för att med väldiga minskningar för kommunerna åstadkomma social nedrustning och annat elände. Detta är ett gammalt knep, som använts många gånger tidigare, men det ger bara detta sätt att argumentera ännu mer karaktären av medveten lögn. Låt mig bara påminna om hur framskjutna företrädare för regeringspartiet här i denna kammare har ordat om hur vi moderater genom att vilja minska mentalvårdsbidraget till landstingen har attackerat svaga och sjuka grupper som inte kan försvara sig. Vi har klargjort att detta är den enda metod som står till buds, om man skall minska ett specialdestinerat bidrag till landstingssektorn. Men det har inte avhållit från verklighetsförfalskning. I all tysthet har sedan socialdemokraterna själva i samband med Dagmarreformen sett till att dra in en betydande del av mentalvårdsbidraget till statsverket. Först i kompletteringspropositionen redovisade regeringen sina förslag på det kommunalekonomiska området. Efter allt tal om hur nöd och fattigdom skulle bli följden av moderata besparingar, föreslog nu socialdemokraterna likviditetsindragningar från kommunerna i exakt samma omfattning. Någon kanske tycker att vi moderater då borde kunna bortse från det förljugna och skenheliga i detta uppträdande och glädja oss åt att vi efter all kritik ändå fått ett erkännande av att vår inställning är riktig. Men så väl är det tyvärr inte, för den metod socialdemokraterna har valt löser inte problemet annat än tillfälligt. Statsbidragen minskar inte. Begränsningen av kommunernas finansiella resurser åstadkoms genom att medlen dras in till riksbanken, som i sin tur förväntas köpa statspapper för dem och därmed hjälpa till att klara statsupplåningen. Det är återigen en typisk socialdemokratisk rundgång, som bara leder till ökad administrativ omgång. Men inte nog med det: rundgången skall sedan om några år gå i motsatt riktning, så att kommunerna återfår sina pengar, och staten får hitta på något annat trick för att klara sin upplåning. Regeringsförslaget innehåller också åtgärder på skatteutjämningens område. Här införs en ny skatteutjämningsavgift, vilket föregriper det arbete som nu pågår inom en offentlig utredning. Rent principvidrigt är förslaget att ta ut en progressiv avgift av tre kommuner med hög skattekraft och låga skattesatser för att skicka dessa medel till vissa andra kommuner —- inte med svag skattekraft utan med särskilt hög primärkommunal utdebitering. Detta betyder att man bestraffar kommuner som vinnlagt sig om en rationell kommunal verksamhet och låg skatt och belönar andra kommuner, som mycket väl kan ha god skattekraft men som är ekonomiskt vidlyftiga. Den ofrånkomliga effekten blir att alla kommuner — oavsett om de har låg eller hög utdebitering — finner det meningslöst att anstränga sig för att hålla skatten nere. Socialdemokraterna vill tydligen att kommunalskatten skall vara likformigt hög i alla kommuner. Mest anmärkningsvärt är att detta förslag till straffskatt har lagts fram utan föregående utredning. Det kan på goda grunder ifrågasättas om bestämmelsen är förenlig med grundlagen. Därför är det utmanande — men helt i linje med regeringens tidigare handlande i liknande sammanhang — att förslaget inte underställts lagrådet för prövning. Vi moderater vidhåller våra förslag från januari att de specialdestinerade statsbidragen till den kommunala sektorn skall minskas med netto 4 miljarder. Vidare föreslår vi att kompensationen för borttagandet av skatteunderlaget för juridiska personer helt avskaffas. Syftet med dessa åtgärder är — förutom att minska statens budgetunderskott — att medverka till en oförändrad utgiftsvolym inom den kommunala sektorn. I många kommuner blir det då ändå ett utrymme att sänka utdebiteringen. En fortgående neddragning av de specialdestinerade statsbidragen gör det angeläget att den pågående översynen av skatteutjämningssystemet snabbt slutförs och resulterar i ett förslag som kompenserar kommuner med svaga ekonomiska förutsättningar. Ett lagstadgat kommunalt skattestopp skall förenas med mindre lagreglering och statlig tillsyn av kommunal verksamhet. Att i enlighet med regeringens förslag genomföra likviditetsindragningar, som återbetalas inom tre år, ger de kommunala förtroendemännen felaktiga signaler om de villkor som kan väntas gälla i framtiden på det kommunalekonomiska området. Av statsfinansiella och samhällsekonomiska skäl är det ofrånkomligt att nu börja reducera de specialdestinerade statsbidragen. Om inte avvecklingen inleds omedelbart, riskerar kommunsektorn att hamna i en akut finansiell kris den dag statsfinanserna nödvändiggör väsentligt hårdare nedskärningar. Valet står inte mellan att minska statsbidragen eller att inte göra det. Valet står mellan att göra nedskärningar nu och i ordnade former eller dramatiskt i ett statsfinansiellt krisläge. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5, 8, 10, 11 och 13 i finansutskottets betänkande 29.

Herr talman! Mittenregeringen gjorde den bedömningen 1981/82 att en volymökning på 1 96 för 1983 tillfälligt kunde reducera skatteintäkterna för kommunerna med ca 3 miljarder kronor. Detta kunde ske genom att skatteunderlaget från juridiska personer begränsades till 0 96 när det gällde landstingen och 40 26 när det gällde kommunerna samt genom att en reducering skedde med 1 96 på skatteunderlaget i övrigt. Socialdemokraterna — både i riksdagen och ute i kommunvärlden — gjorde hätska utfall mot detta. Man skrev öppna brev — bl.a. skrev kommunalråd i Örebro till statsminister Thorbjörn Fälldin — och ondgjorde sig på det oförsyntaste. Det var för stora indragningar och för sena beslut för det kommunala budgetarbetet. Vad hände efter valet och regeringsskiftet? Jo, socialdemokraterna vidtog åtgärder på valutaoch skatteområdet som åsamkade kommunsektorn ökade kostnader i storleksordningen 5 miljarder kronor. I dag har vi ytterligare en bekräftelse på hur den socialdemokratiska regeringen tvingas frångå sina tidigare utfästelser till landets kommuner och i stället strama åt ekonomin. Verkligheten är socialdemokraternas värsta fiende. Bakgrunden till att den dåvarande mittenregeringen redan 1981/82 ville strama åt kommunsektorn var att den finansiella ställningen inom kommunsektorn under tiden 1976-1982 hade förstärkts från 2,3 miljarder till över 9 miljarder kronor. Sedan dess har likviditeten i kommunsektorn ytterligare förbättrats. Likviditeten uppgår i primärkommunerna kalenderåret 1984 till ca 20 miljarder kronor, vilket innebär att kommunsektorns sammanlagda likviditet i dag uppgår till i storleksordningen 40 miljarder kronor. Det är helt klart att dessa förhållanden bidrar till obalansen i den svenska ekonomin. Vi har inom centerpartiet — som framgått i början av mitt anförande — insett detta, och vi krävde tidigt begränsningar av de statliga bidragen. Våra varningar har i högsta grad visat sig vara befogade, men när dessa förslag om begränsningar tidigare framfördes betecknades de av regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen som en politik för att ”riva ner den svenska välfärden och förstöra den svenska modellen”. Nu inser också den socialdemokratiska regeringen att utvecklingen inom kommunsektorn gör det svårt att komma till rätta med inflationsspöket i ekonomin. Det är med andra ord nödvändigt att dimpa den kommunala miska frågor expansionen och att plana ut ökningstakten. Därom är vi nu eniga — både regeringen och de borgerliga oppositionspartierna. Men, herr talman, när man sedan kommer till frågan om hur och var dessa begränsningar skall sättas in är vi inte lika ense. Regeringen föreslår emellertid att huvudparten av dessa indragningar skall ske som en likviditetsindragning beräknad på kommunernas och landstingens lönekostnader samt genom införande av en allmän och en extra skatteutjämningsavgift på det kommunala skatteunderlaget. Vi har från centerpartiets sida ansett — liksom moderaterna och folkpartiet — att dessa temporära likviditetsindragningar är felaktiga. Eftersom indragningarna till större delen enligt utskottsmajoriteten och propositionen skall återbetalas 1988, blir den åtstramningseffekt som uppträder endast temporär. Regeringen skjuter med andra ord frågan om minskad finansiell överföring från staten till kommunerna framför sig till 1988. Det innebär också att regeringen inte gör någonting åt de automatiska kostnadsökningarna inom kommunsektorn. Detta får kommunalmännen och allmänheten att tro att det nu bara är att köra på i samma takt som tidigare, eftersom man får igen pengarna 1988. Men hur ser situationen ut 1988 beträffande underskottet i bytesbalansen och beträffande statsskulden? Vi har den bestämda uppfattningen, att om en effektiv åtstramning skall ske inom kommuner och landsting, måste den vara permanent och begränsningen i volymökningen långsiktig. Det ger också kommunalmännen bättre möjligheter att genomföra sin planering. Från centerpartiets sida anser vi det nödvändigt att en direkt besparing för staten i storleksordningen 4 miljarder bör ske redan 1986. Vi har den bestämda uppfattningen att om staten minskar sina finansiella överföringar till kommunsektorn, måste detta kombineras med betydande lättnader i den statliga detaljregleringen av kommunernas och landstingens verksamhet, så att framför allt möjligheterna till lokala anpassningar ökar. Av den tabell som redovisas på s. 14 i betänkandet framgår det hur stora belopp indragningen rör sig om, uppdelat på propositionens förslag resp. förslagen i motioner från de olika partierna. Nettoeffekten för centerpartiets del blir enligt denna tabell inte 4 miljarder, som jag inledningsvis sade, utan drygt 3 miljarder, beroende på att vi gör en överföring på skatteutjämningssidan. I motioner och i reservationer till utskottsbetänkandet har centerpartiet pekat på vikten av att man i strävandena att stärka den kommunala självstyrelsen och att effektivisera den kommunala verksamheten begränsar den kostnadsdrivande statliga regleringen. De specialdestinerade statsbidragen, som i dag utgår till ca 90 olika kommunala och landstingskommunala verksamheter, belöper sig sammantaget till ca 40 miljarder kronor. Genom att etappvis omfördela dessa resurser till ett system med generellt utgående statsbidrag med skatteutjämnande effekt skulle man dels kunna spara in en del, dels underlätta lokala och regionala anpassningar. Effekten skulle också bli att en regional utjämning mellan kommuner och landsting med god resp. svag skattekraft kunde ske. Om de statliga bidragen till kommunsektorn minskar samtidigt som de kvarvarande bidragen avregleras, ankommer det på resp. kommun att själv i politiska beslut avgöra i vilken omfattning, kvantitativt och kvalitativt, man vill bedriva sin verksamhet. En ökad avgiftsfinansiering av kommunala tjänster kan leda till både högre effektivitet och större rättvisa. Det förutsätter att man tillförsäkrar ekonomiskt svaga grupper en grundtrygghet. En ökad självfinansiering har betydelse både för efterfrågestyrningen och som finansieringskälla. Men, herr talman, fortfarande måste gälla att den dominerande delen av de kommunala utgifterna finansieras skattevägen. Högre effektivitet skulle sannolikt kunna uppnås också om mer konkurrens tillåts inom den kommunala sektorns verksamhetsområde genom att privata och kooperativa lösningar ges ökad möjlighet att erbjuda alternativ till de offentliga institutionerna. Som exempel kan nämnas kommunernas tekniska verksamhet men även daghem, vårdhem och läkarcentraler. Större inslag av anbudsförfarande och entreprenadverksamhet bör därför införas. Privata inslag skulle också kunna öka valfriheten och förbättra den personliga servicen. En självklar förutsättning är att servicens kvalitet inte får försämras. Ett ytterligare medel för att öka valfriheten och servicen måste vara att satsa på småskaliga lösningar. De stora institutionerna har inte visat den effektivitet som teoretiska beräkningar tidigare förutskickat. De stora marginaleffekter som uppkommer genom kombination av en hög skatt och inkomstprövade bidrag och avgifter måste begränsas: Beroende på dessa kan barnfamiljer också i låga inkomstlägen i mycket liten utsträckning påverka sin ekonomi genom ökade inkomster. Skillnaderna i kommunalskatt har ökat kraftigt under senare år. I de mest extrema fallen skiljer sig skatteuttaget med 8:28 kr., dvs. 8 280 kr. vid en inkomst på 100 000 kr. Eftersom de högsta kommunalskatterna ofta drabbar folk i lågoch medelinkomstlägen, är det utomordentligt angeläget att minska skillnaderna genom en förstärkning av skatteutjämningen. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservationerna 2, 6,8, 10, 12, 14, 16, 17 och 19.

Herr talman! Under det budgetår som snart gått till ända har den ekonomiska utvecklingen av regeringen beskrivits med orden ”Sverige är på rätt väg”.

Dessa förhållanden sammanfattas alltså med slagordet ”Sverige är på rätt väg”. Det brukar sägas om mycket fantasifulla barn: Var får de allt ifrån? Detsamma kan sägas om regeringen. I debatten om hur denna utveckling skall kunna böjas in i mer positiva banor har underskottet i statens budget fått en alltmer central roll. Det blir mer och mer uppenbart att de krafter i ekonomin som är tillväxtskapande, som skulle leda oss in på en väg av tryggad välfärd och stigande reallöner, gång på gång sugs ned i det svarta hål som statens budgetunderskott utgör. Det driver på inflationen, det rubbar kapitalmarknadens funktionssätt, det stöttar under ett för högt ränteläge och puttar ner produktiva investeringar, det utgör ett ständigt latent hot om nya skattehöjningar och det försvårar en aktiv konjunkturpolitik. Kort sagt: budgetunderskottet måste successivt men målmedvetet bringas ned till hanterbar storlek. Härvidlag har två huvudlinjer varit tydliga: de socialistiska partierna har i huvudsak fortsatt skattehöjarvägen, de icke-socialistiska besparingsvägen. 76 gånger — det blir väl 77 eller 78 innan riksmötet är slut — har det socialistiska lägret höjt skatterna. Ändå fattas det mellan 60 och 70 miljarder kronor i statens budget. Det framstår därför som varken teoretiskt eller praktiskt möjligt att fortsätta på skattehöjarvägen. Också regeringen synes långsamt komma till denna insikt. Man talar nu om behovet av att spara och att skatteuttaget inte kan höjas ytterligare. Men man säger inte vad man vill spara på och inte hur man skall undvika fortsatta skattehöjningar, dvs. varför väljarna skulle kunna sätta sin lit till att skattehöjarlinjen nu kommer att överges. Här ligger i själva verket en stor skillnad mellan å ena sidan regeringens och å andra sidan folkpartiets och de andra icke-socialistiska partiernas uppläggning av den ekonomiska politiken och informationen till väljarna. Socialdemokraterna vill hålla allt öppet och invagga människorna i föreställningen att det ordnar sig på något sätt — precis som i valrörelsen 1982. Men den som har något minne erinrar sig att obehagliga överraskningar väntade när valet väl var över. Vi i folkpartiet vill ge besked om vad vi anser vara nödvändigt när det gäller att styra den ekonomiska utvecklingen in på en säkrare kurs. Vi vill ge klara besked, även om dessa är kärva. Här tjänar den aktuella frågan om kommunernas ekonomi som en tydlig illustration. Regeringen säger klart ut att kommunerna måste hålla igen på sina utgifter. Man erkänner alltså att besparingar är nödvändiga. För 1986 har kommunerna minst 5 miljarder kronor för mycket att röra sig med, medan det fattas 60 eller 70 miljarder kronor för staten. Det är naturligt att detta förhållande bör leda till slutsatsen att transfereringarna till kommuner na måste dras ned. Regeringen vill emellertid inte nu säga klart ut att den offentliga ekonomin varaktigt måste begränsa sin expansionstakt. Man talar därför om en tillfällig indragning — precis som man gjorde förra året vid samma tidpunkt. För folkpartiet är det uppenbart att den skattefinansierade andelen av ekonomin varaktigt måste begränsas, om ekonomin skall kunna bringas i balans. Det går inte att säga att kommunernas utgifter om två eller tre år återigen skall kunna få expandera med de 5 miljarder kronor som nu dras in. Det kan socialdemokraterna inte heller, men de vill upprätthålla myten om att det är fråga om en tillfällig åtgärd. Efter valet, eller 1988, kan beskedet mycket väl vara ett annat. Vi tycker att det är nödvändigt att ge besked om att vi under överskådlig tid inte ser att kommunernas utgifter kan få släppas i väg i en takt som skulle motivera att de medel som dras in för 1986 skall kunna betalas tillbaka. Det skulle ju i motsvarande mån öka kravet på staten att göra besparingar. Och ingen tror väl att de 60 eller 70 miljarder kronor som fattas skulle vara borttrollade 1988. De kommunala förtroendemännen behöver få besked om hur statsmakterna bedömer utrymmet för den kommunala verksamheten. Regeringens politik ger uttryck för motsatsen — den ändras gång på gång, ibland med mycket snabba ryck. För tre år sedan, i valrörelsen 1982, sade socialdemokraterna att minst 2 6 volymexpansion måste tillåtas i den kommunala sektorn, annars skulle elände och social misär uppkomma. Nu skriver majoriteten i finansutskottet att expansionen bör vara ca 196, dvs. bara hälften så stor. För några år sedan kallades det ”stöld och konfiskation” när staten skulle minska statsbidragen till kommunerna. I fråga om ordvalet har det sedan successivt skett en nedtoning, och nu föreslår socialdemokraterna i själva verket en kraftig neddragning med nästan 5 miljarder kronor. För en tid sedan ogillade socialdemokraterna kraftigt den metod med en avgift på skatteunderlaget som folkpartiet föreslog för att dra in pengar från kommunerna. Nu använder man själv just denna metod. Beskeden ändras med allt kortare varsel. Folkpartiet föreslog, som sagt, i januari i år en indragning från kommunerna med drygt 4 miljarder kronor. När riksdagen behandlade förslaget hette det — jag citerar finansutskottets majoritet: ”Nedskärningar som skulle få omfattande konsekvenser för sysselsättningen och välfärden kan utskottet inte acceptera.” Med det anförda avstyrkte man vårt förslag. Det var i slutet av februari som den debatten fördes. Exakt två månader senare presenterades den reviderade finansplanen och där förekom de förslag till åtgärder som behandlas i dag. Enligt utskottets egen tabell uppgår indragningen — det gäller alltså socialdemokraternas förslag — till 4 890 milj.kr.! Det är verkligen en snabb helomvändning. Den största nackdelen med regeringens förslag är att minskningen av kommunernas finansiella resurser är temporär. Vi från folkpartiets sida anser — det har jag redan varit inne på — att det av samhällsekonomiska och statsfinansiella skäl är nödvändigt att indragningen görs permanent, inte miska frågor minst därför att kommunerna annars får helt felaktiga signaler om det framtida expansionsutrymmet. Kommunernas finansiella utrymme kommer under 1986 att vara mycket gott. Det framgår av utskottsbetänkandet att nya kalkyler under våren 1985 visar att kommunernas skatteinkomster kommer att öka mer än vad man tidigare trodde. Det beror huvudsakligen på att löneökningarna under 1984 blev större än man tidigare antog. Det finns därför ett finansiellt ”överutrymme” i kommunsektorn som i princip kan användas på ettdera av två sätt: antingen för att finansiera en kommunal volymexpansion eller för att bidra till att minska det statliga budgetunderskottet. Vi anser att den senare användningen bör åstadkommas. Därför har vi föreslagit en permanent indragning till statskassan. Vår indragning är drygt 1 miljard kronor större än regeringens, och det beror på att vi bedömer det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal konsumtion som något mer begränsat än regeringen gör. I huvudsak bör endast sådan volymförändring tillåtas som följer av en ändrad befolkningssammansättning. Andra reformer inom den kommunala sektorn måste finansieras genom omprioriteringar. Regeringsförslaget innehåller också ett temporärt förslag i avsikt att minska de stora skillnaderna i kommunalskatt mellan olika delar av landet. Skatteutjämningsavgiften har på godtyckliga grunder gjorts progressiv, så att den kraftigt drabbar tre utvalda kommuner. De pengar som därigenom dras in skall användas för att sänka skatten i 13 Norrlandskommuner som har hög primärkommunal skatt. Förslaget är en engångshistoria och skall bara gälla för 1986, sägs det. Förslaget är minst sagt egendomligt och har tillkommit i all hast. Vad det i praktiken handlar om är att extra avgift på invånarna i Danderyd, Lidingö och Solna skall tas ut för att betala en skattesänkning i vissa andra kommuner. Man kan ifrågasätta, som Lars Tobisson redan har gjort, om detta är helt lagligt. Kommuner får ta ut skatt för ”egna angelägenheter”, enligt kommunallagen — att sänka skatten i Åsele är angeläget, men det kan knappast vara en egen angelägenhet för invånarna i t.ex. Lidingö. Alla håller säkert med om att de stora skillnaderna i kommunalskatt är ett problem. Samtidigt finns det emellertid ett system för kommunal skatteutjämning som inte har varit i kraft så länge. Det infördes efter många och långa utredningar och efter omfattande diskussion med kommuner och landsting. Det är nu föremål för ytterligare utredning. Alldeles säkert kan systemet förbättras på olika sätt, men en utgångspunkt för omfördelningen måste vara skattekraften i de olika kommunerna, inte den faktiska utdebiteringen, som kan bero på skilda faktorer — inte minst olika politisk ambition i fråga om social service m.m. Denna utredning väntas komma med förslag vid årsskiftet. Enligt vår uppfattning är det olämpligt att nu besluta om en tillfällig metod för omfördelning — bortsett från de principiella konstigheterna i socialdemokraternas förslag — under ett år. I det utredningsförslag som väntas kan man anta att även de specialdestinerade bidragen kommer att behandlas och även att mer generella metoder för kostnadsfördelning mellan stat och kommun tas upp. Det system för skatteutjämning som redan finns kan användas för åtgärder för de sämst ställda kommunerna i avvaktan på att skatteutjämningskommittén lämnar sitt förslag. I fråga om anslag till bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företagsbeskattningen har vi från folkpartiets sida, redan när detta förslag behandlades för ett år sedan, föreslagit att kommunerna inte skall kompenseras för detta skattebortfall. Vi fullföljer givetvis denna uppfattning och föreslår således att någon kompensation inte skall utgå för 1986. Däremot anser vi inte att man rimligen nu kan dra in det belopp som redan beslutats för innevarande år — dvs. för kommunerna för nu löpande budgetår — och någon indragning från den 1 juli i år kan vi därför inte biträda. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 3,7, 8, 10, 11 och 13.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under de gångna åren och under detta riksmöte haft många tillfällen att lägga fram sin syn på den ekonomisk-politiska strategin. Det finns all anledning att i dagens debatt om kommunernas ekonomi upprepa vissa grunder för den ekonomiska politiken som vi anser är viktiga. Vi har i en motion till årets riksdag presenterat fem punkter, som vi tycker bör vara utgångsläge för hur man hanterar den ekonomiska politiken. Det gäller naturligtvis också kommunernas ekonomi och den offentliga sektorn. Vi säger under den första punkten att den ekonomiska politiken måste utformas så, att den motverkar transnationalisering och industriutflyttning och skapar förutsättningar för mer nationellt oberoende och självständig politisk utveckling. I ett sådant skeende har naturligtvis den samlade offentliga sektorn mycket stor betydelse. Vi säger under den andra punkten att den ekonomiska politiken måste bryta den långsiktiga tendensen till en växande reservarmé av arbetslösa. Man måste skapa möjligheter att ge alla människor ett meningsfullt arbete. Vi säger att 750 000 arbetstillfällen måste skapas fram till år 2000, dels genom ett statligt industriprogram, dels också i den offentliga sektorn inom kommuner och landsting. Under den tredje punkten tar vi upp den teknisk-vetenskapliga omvälvningen, som måste ställas under samhällelig kontroll och de arbetandes inflytande. Här skulle också den samlade offentliga sektorn ha mycket stora uppgifter. Under den fjärde punkten pekar vi på att de senaste årens trend, att de lönearbetande får en minskad andel av det samlade produktionsresultatet samtidigt som landets överklass berikar sig på ett historiskt sätt, måste brytas. Vi måste ha ett nytt skattesystem, med en produktionsfaktorsskatt, vi måste ha statlig-kommunal enhetsskatt, vi måste ha en annan fördelningspolitik över huvud taget. Här har kommuner och landsting också stora uppgifter. Vi pekar i den femte punkten på att ekonomin måste utvecklas i varsamhet med de ekologiska sambanden och livsmiljön. Återvinning, försurning, skogsdöd, kemioch plastsamhället, avveckling av kärnkraften, alternativ energi — allt detta hör till områden där kommuner och landsting kan göra mycket stora insatser och på ett mycket konstruktivt sätt bidra till att skapa en bättre politik. Naturligtvis förutsätter ett genomförande av ett sådant här ekonomisktpolitiskt program en fortsatt kamp om ägande och makt liksom makt över investeringar och produktion när det gäller det privata näringslivet. Men det gäller också en kamp för hur den gemensamma sektorn används. Jag kan bara nämna att arbetslösheten i vårt land skulle ha varit väsentligt större om den offentliga sektorn, ffrämst kommuner och landsting, inte haft möjligheter att utvecklas på det sätt som skett fram till för några år sedan. De högerkrafter som i dag attackerar den offentliga sektorn och påstår att den är för stor, för dyr och att den utvecklas för snabbt skulle inte haft en möjlighet att skapa så många meningsfulla arbetstillfällen inom någon annan verksamhet som kommunerna och landstingen har gjort. Sådan har inte den kapitalistiska utvecklingen varit att det skulle ha varit möjligt. Låt mig också nämna att de högerkrafter som finns företrädda, främst inom de borgerliga partierna, men också inom SAF, inte skulle ha haft en chans att utveckla sina företag inom dets.k. privata näringslivet, om inte den offentliga sektorns kraftiga utveckling både skapat den nödvändiga infrastrukturen, dvs. förutsättningarna för en avancerad produktion, och därefter tagit hand om alla dem som slagits ut ur samma produktion. Där har ju kommuner och landsting stora uppgifter. — Det är mot den här bakgrunden vi från vpk föreslår en annan politik än de övriga partierna. — Det är mot den här bakgrunden som vi inte vill beröva kommuner och landsting viktiga ekonomiska resurser för deras framtida utveckling, inte ens temporärt genom likviditetsindragningen. — Det är mot den här bakgrunden som vi i olika sammanhang pekar på att det måste till ett samhälleligt industriprogram och det måste skapas en planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn. Vi anser att den offentliga sektorns, främst kommuners och landstings utveckling, är avgörande för hur man skall kunna bedriva kampen mot arbetslösheten. Kommunförbundet gjorde hösten 1984 prognosen att sysselsättningsökningen i reguljära verksamheter framöver kommer att begränsas till mellan 1 000 och 4 000 personer per år. Ungefär samma siffra gäller för landstingen, dvs. ca 8 000-10 000 personer om året skulle kunna få jobb inom den offentliga sektorn. Detta skall ställas mot en ökning av arbetskraftsutbudet med ca 30 000-40 000 personer per år. Om vi då vet att det privata näringslivet inte utvecklas efter alla ideala modeller som brukar målas upp, är det oerhört viktigt att man inte berövar kommuner och landsting deras möjligheter att fungera på ett bra sätt. Det här har också aktualiserats genom TCO-ekonomernas rapport i förra veckan, där de — förutom att de säger att regeringens åtstramningspaket borde avvecklas så fort som möjligt — också uttalar att framför allt de offentliga och de kommunala investeringarna måste öka kraftigt för att det skall bli en riktig ekonomisk utveckling och för att man skall kunna bekämpa arbetslösheten. Det är rätt intressant att TCO:s utredare kommer till samma slutsats som den vi har kommit till. Men, herr talman, det är också av fördelningspolitiska skäl som vi anser att kommuner och landsting måste få utvecklas snabbare än vad både regeringen och de borgerliga partierna vill. När det gäller de borgerliga partierna kanske man inte skall tala om utveckling utan i bästa fall — om man skall vara snäll — säga att det blir fråga om på stället marsch eller rent av avveckling, om dessa partier får igenom alla sina förslag till begränsningar av den offentliga sektorn. Vi har lagt fram en rapport som heter Jämlikhet och rättvisa. Det är vår 90-talsgrupp som har granskat utvecklingen i landet, och vi har undersökt vad som hänt sedan 70-talet. Det visar sig att på nytt vidgas nu de ekonomiska och sociala klyftorna i landet. Det klassamhälle som arbetarrörelsen har bekämpat och som man genom reformpolitik och ekonomisk utveckling under kapitalismens goda år kunde lindra verkningarna av är nu på väg tillbaka. Klyftorna mellan samhällsklasserna är stora, och de tilltar — främst när det gäller risk för arbetslöshet och utslagning, boendeförhållanden, utbildning, hälsotillstånd och arbetsmiljö. Ja, t.o.m. när det gäller dödligheten skiljer det mellan samhällsklasserna. Detsamma gäller möjligheterna till kulturella aktiviteter och fritidsaktiviteter. När nu regeringen föreslår att en del av den likvid som i dag finns uppbyggd i kommunsektorn under viss tid skall bindas till konton i riksbanken, precis så som sker för näringslivet, avvisar vi det förslaget vad gäller kommunsektorn. Man kan inte se på kommunerna på samma sätt som på näringslivet. Kommunerna och näringslivet har helt skilda uppgifter, helt skilda förutsättningar. Det går inte att hävda att utvecklingen inom kommuner och landsting, där en viss likviditetsuppbyggnad har skett på grund av att man varit oerhört försiktig med sina verksamheter och försökt anpassa sig till sparpolitiken, skulle vara samhället motstående. Tvärtom borde de här likvida resurserna användas för en politik som skapar sysselsättning, som skapar bättre fördelning, rättvisa och utveckling. De borgerliga partierna gjorde ju sitt bästa under de år då de satt i regeringsställning. Landsting och kommuner berövades 15 miljarder kronor, vilket skulle motsvara en kommunal utdebitering på mellan 4 kr. och 4:50 kr. Jag vet inte hur många sparpaket som lades fram, men resultatet blev detta. Den här politiken fullföljs nu i stort sett av socialdemokraterna, inte i alla delar men i vissa väsentliga delar. Man har helt övergivit det 2-procentsmål för tillväxten i kommunerna som man hade när man var i opposition. Man vill nu också ta bort den utlovade kompensationen för den indragna juridiska beskattningsrätten, vilket är ett direkt brott mot tidigare utfästelser. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag redovisat om den offentliga sektorns utveckling, om kommuners och landstings ekonomi, står det för oss miska frågor miska frågor helt klart att den kommunistiska politiken skulle vara avsevärt bättre för det här landets. framtid än den som här föreslagits. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 15 i fråga om detta avsnitt. Därutöver finns en reservation som behandlar den av vpk sedan länge föreslagna stats-kommunala enhetsskatten. Jag tycker det finns anledning för riksdagen att mot bakgrund av den debatt som förts i utskottet och som förs här i dag om ojämlikheten mellan kommunerna, om det orimliga systemet när det gäller skilda utdebiteringar, verkligen djupare gå in och granska vad förslaget om en stats-kommunal enhetsskatt innebär. Vi är, som framgår av våra motioner och av betänkandet, positiva till att man föreslår olika åtgärder för att minska skillnaden mellan kommuner med extra höga och låga kommunalskatter. Vi accepterar det förslag som har lagts fram av regeringspartiet såsom ett provisorium, i väntan på mera omfattande förslag från skatteutjämningskommittén. Men samtidigt finns det alla skäl att påminna om att just de problem som framkallat dagens förslag och beslut om åtgärder för utjämning är orsakerna till att vi under lång tid lagt fram förslag om en stats-kommunal enhetsskatt — riksskatt, om man så vill. Regeringens beslut att lindra orättvisorna kommunerna emellan är i sig självt beviset för att det behövs en statskommunal enhetsskatt. Jag kan inte förstå att man kan säga å ena sidan att det är stora problem med skillnaderna mellan kommunerna när det gäller kommunal utdebitering, när det gäller deras möjligheter att verka, när det gäller deras sociala åtaganden, när det gäller deras underlag för skatteinkomster, osv., och å andra sidan att det inte behövs någon stats-kommunal enhetsskatt. Det ena borde göra att man sade ja till det andra. Det bjuder logiken. Men, herr talman, på detta område liksom på flera andra arbetar tiden för våra förslag, har vi sett. Jag yrkar bifall till reservationerna 9 och 18.

Herr talman! Hur kommuner och landsting hanterar sin ekonomi och använder sin likviditet i olika situationer har naturligtvis stor betydelse för den totala samhällsekonomin. Eftersom kommunsektorn utgör en så stor del av den offentliga verksamheten är det av stor vikt att det råder samstämmighet mellan de åtgärder som staten vidtar för att upprätthålla stabilitet och balans i samhällsekonomin och vad kommunerna å sin sida företar sig i ekonomiskt avseende inom ramen för det ansvar som den kommunala självstyrelsen tillförsäkrar kommuner och landsting. Jag tror att de allra flesta kommunalmän till fullo inser att balans och stabilitet i samhällsekonomin i stort har stor betydelse för att även den kommunala ekonomin skall fungera på ett bra sätt. Därför har man också stor förståelse för att regering och riksdag och särskilt då kanske finansministern vill ha ett ord med i laget när kommunernas ekonomi för framtiden och den kommunala utvecklingen diskuteras. Jag tror därför, herr talman, att många kommunalmän instämmer med finansministern när han på s. 37 i den reviderade finansplanen säger på följande sätt: ”Inflationsbekämpningen är ett centralt inslag i regeringens ekonomiska politik. För att kunna hålla nere kostnadsutvecklingen är det nödvändigt att samtliga samhällssektorer medverkar. Staten bidrar härmed genom en stram finansoch penningpolitik. Löneutvecklingen har likaså en avgörande roll för att inflationsmålet och en god tillväxt i ekonomin skall kunna uppnås. En gynnsam sådan utveckling är av central betydelse för den kommunala ekonomin.” Det ligger således i kommunernas intresse att man inriktar den ekonomiska politiken på att pressa ned inflationen och att man så långt som möjligt håller kostnadsutvecklingen i schack. Detta kräver en stram finansoch penningpolitik; även den kommunala sektorn måste medverka till denna utveckling. Jag tror som sagt att de flesta kommunalmän i dag inser detta viktiga samband. Det innebär i klartext att det inte finns utrymme för en ökning av statsbidragen till kommunsektorn. Och man måste hålla tillbaka likviditeten när det gäller såväl företag som kommuner. I finansutskottets betänkande 1984/85:29 behandlas dels regeringens förslag i proposition 150 om den kommunala ekonomin, dels en rad motioner som har väckts under allmänna motionstiden och med anledning av propositionen. Herr talman! Jag skall av tidsskäl beröra endast propositionens innehåll och göra några kommentarer till en del av de reservationer som är fogade till betänkandet. I proposition 150 understryks med skärpa att om antiinflationspolitiken skall lyckas är det nödvändigt att minska likviditeten i kommunerna. Därför föreslås i huvudsak tre åtgärder. För det första är det en allmän indragning av likviditeten i samhällsekonomin, vilket för kommunernas del innebär en tillfällig indragning på 4,5 miljarder. Dessa medel spärras på räntebärande konton i riksbanken och skall frisläppas senast 1988. Det uttalas dessutom i propositionen att sådana spärrade medel på likviditetskonto kan efter regeringens prövning frisläppas tidigare. Om exempelvis en kommun råkar i svårigheter och riskerar att tvingas höja skatten kan den få ut pengarna i förtid. Staten kan för det andra inte öka transfereringarna till kommunerna i nuvarande läge. Den ökning av skatteutjämningsbidraget som nu ändå ter sig nödvändig såväl när det gäller det ordinarie som det extra bidraget måste därför finansieras med uttag av en särskild skatteutjämningsavgift i kommuner och landsting på deras totala skatteunderlag. Det innebär att man tar ut 14 öre per skattekrona. För det tredje utgår som bekant statsbidrag till kommunerna som kompensation för avskaffandet av den kommunala företagsbeskattningen. För att motverka att en ökning trots detta äger rum i de statliga överföringarna till kommunerna föreslås att denna kompensation reduceras. För år 1986 föreslås en reducering med 30 kr. per invånare eller totalt 250 milj.kr. Vidare har man i propositionen uppmärksammat det som även talare i denna debatt har varit inne på, nämligen att det har uppkommit stor ojämlikhet vad gäller det kommunala skatteuttaget. Spännvidden har ökat miska frågor mellan de kommuner som har det högsta uttaget och dem som har det lägsta. Den här förändringen kan man inte förklara med skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet i kommunerna. I avvaktan på att skatteutjämningskommittén blir klar med sitt arbete föreslås i propositionen en partiell reform på detta område. I propositionen framhålls att skillnaderna i skattesatser har blivit så stora att det är nödvändigt att vidta åtgärder även på kort sikt. Man föreslår därför en extra skatteutjämningsavgift, som kommer att tas ut på den del av skatteunderlaget som överstiger 135 96 av medelskattekraften. Som tidigare har sagts är det bara tre kommuner, Danderyd, Lidingö och Solna, som berörs av detta förslag enligt 1984 års taxering. Detta förslag har kritiserats av Lars Tobisson och andra. De säger att det här är principvidrigt, de ifrågasätter förslagets laglighet osv. Jag vill fråga Lars Tobisson och andra om det inte är principvidrigt med skillnader på 10 kr. per skattekrona i vissa kommuner. Upplevs inte det som en orättvisa i dagens samhälle, och bör man inte — när man har chansen — även vidta partiella åtgärder på detta område? Vi har ju ännu inte fått de förslag från skatteutjämningskommittén som vi väntar på. Regeringen vill vidare få ett bemyndigande att ge ett riktat stöd till de kommuner som har den högsta utdebiteringen. Detta särskilda stöd skall ge dem möjlighet att sänka skatten för 1986. För en politiker som Rolf Rämgård bör väl detta vara tilltalande, dvs. att man vidtar åtgärder för att hjälpa de kommuner som har det största och tyngsta skattetrycket i landet. Om man tar del av de motioner och reservationer som har knutits till betänkandet, framträder den borgerliga splittringen som vanligt i all sin nakenhet. Av 16 borgerliga reservationer till utskottets betänkande är det bara 2 som är gemensamma för de borgerliga partierna. I övrigt är de helt oense om vilka åtgärder som bör vidtas gentemot kommunerna. Det blir sannerligen inte lätt för kommunaloch landstingspolitiker att planera ekonomin, om olyckan skulle vara framme och vi på nytt skulle få en borgerlig regering efter höstens val. Jag lovar att vi skall göra allt för att förhindra att så sker, men om olyckan som sagt skulle vara framme, blir det väldigt svårt för kommuner och landsting att planera med utgångspunkt i de olika bud som de borgerliga partierna här har lämnat. Kommunaloch landstingsmän frågar sig: Skall vi planera efter en moderat nettoindragning på 4,82 miljarder? Eller skall vi planera för en nettoindragning enligt centerpartiets och Rämgårds modell på drygt 3 miljarder kronor? Eller skall vi planera för den allra kraftigaste indragningen, som folkpartiet står för, dryga 6 miljarder? Det här är ju viktiga frågor som kommunalmännen nu ställer sig. Vad är det som kommer att gälla, om borgerligheten på nytt skulle få försöka sig på att regera det här landet? Det är nämligen 1986 års budgetar det gäller, och ute i kommunerna är man redan i gång med budgetarbetet. Ni kommer naturligtvis att säga: Vi är tre självständiga partier och lägger fram våra förslag enligt vår uppfattning. Det är klart att det kan ni göra, och sedan skall det då i vanlig ordning förhandlas och dras i långbänk vad ni slutligen kommer till för slags politik när det gäller statens agerande gentemot kommuner och landsting. Men det är så dags då. Då har ju kommunerna lagt fast sina budgetar, de har spikat sin skattesats, osv. Låt oss göra tankeexperimentet att någon centerstyrd kommun anser att centerns förslag på 3 miljarder är en rimlig kompromiss, som jag förstår att Rolf Rämgård hyllar. Kommunen lägger sin planering efter den indragningen. Sedan klipper kanske den borgerliga trepartiregeringen till med en indragning enligt folkpartimodell på över 6 miljarder. Då stupar ju fullständigt den planering som kommunoch landstingsmän har gjort med hänsyn till framtiden och den kommunala ekonomin. Då vill jag fråga de borgerliga företrädarna i den här debatten och i finansutskottet: Vad ger ni för råd till företrädare för kommun och landsting, när de kommer och frågar er på den här punkten? För jag föreställer mig att ni ställs inför frågan: Vilket är det som kommer att gälla av de tre vitt skilda bud som ni har presenterat i Sveriges riksdag? Det är ju mycket viktigt att de får besked. Här i riksdagen får vi det inte. Här ligger de tre förslagen, och ni kommer så småningom att votera för era tre olika förslag, som i långa långa stycken strider mot varandra. Det förslag som regeringen har lagt fram om kommunernas ekonomi och som finansutskottets majoritet står bakom innebär klart besked om vad som kommer att gälla. Den stora skillnaden mellan vårt förslag och era är att vårt förslag till indragning är temporärt, och det har ni kritiserat. Ni säger att ni vill ha bestående indragningar, men dessa bestående indragningar uppgår antingen till 4,8 miljarder, 3 miljarder eller 6 miljarder. De här tingen gäller det att klara ut, för jag menar att kommunalmännen har rätt att få den informationen. Att pengarna enligt vårt förslag skall betalas tillbaka 1988 har ni också kritiserat. Man får ränta på dem, 796. Jag medger att räntan är låg i förhållande till vad som i dag gäller i bankvärlden, men jag måste ändå säga att för kommunernas del och för deras möjligheter att planera sin ekonomi måste det vara bättre att få ränta på pengarna och behålla äganderätten till dem, även om räntan är låg och man gör ränteförluster, än att förlora både pengar och ränta. Sedan kan man inom parentes fråga sig vad som egentligen har tagit åt folkpartiet, som föreslår så häftiga indragningar av kommunernas likviditet. Tidigare har moderaterna varit värst. Nu ser det ut som om folkpartiet skulle ha ett behov av att profilera sig särskilt när det gäller indragningar från kommuner och landsting. Det förefaller litet underligt att detta skall ske just när det gäller skatteutjämningsavgiften. I stället för det förslag som regeringen har framlagt och som utskottsmajoriteten stöder, nämligen en avgift på 14 öre per skattekrona, klipper folkpartiet till med en avgift på 65 öre per skattekrona, vilket ger staten inkomster på 5,3 miljarder på kommunernas bekostnad. Det är en fyrdubbling av denna avgift, vilket tillsammans med andra avgifter medför en bestående indragning på drygt 6 miljarder. Jag kan försäkra Ingemar Eliasson att det fåtal folkpartistiska förtroende miska frågor män som jag har träffat ute i landet ställer sig mycket frågande till den hårda smäll som kommunerna här utsätts för. De folkpartistiska kommunaloch landstingsmännen frågar: Är det nödvändigt att just folkpartiet skall vara 1,7 miljarder värre än moderaterna när det gäller att dra in likvida medel från kommuner och landsting? Under debatten i dag kanske vi kan få svar från Ingemar Eliasson. Är det nödvändigt för folkpartiet att gentemot moderaterna profilera sig just på denna punkt? Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 29 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Om jag inte är fel underrättad, är detta sista gången Paul Jansson uppträder i riksdagens talarstol. Det var kanske därför som han i dag var ovanligt fridsam. Det kanske även beror på att han, när han nu drar sig tillbaka för att syssla med landstingsfrågor i Skaraborgs län, innerst inne inser att den politik som förordas från moderat och borgerligt håll blir ofrånkomlig. I alla fall saknades i hans anförande de under de gångna månaderna så vanliga rundpallarna och vildsinta anklagelserna mot oss moderater för att vi genom indragningar på det kommunala området är ute efter att skapa social nedrustning och skrota olika välfärdsanordningar av stor betydelse för skilda medborgargrupper, t.ex. färdtjänst och särskola. Jag uppfattar detta såsom ett erkännande av att den polemiken och propagandan har varit oberättigad och byggd på att regeringen avsiktligt har dröjt med att själv presentera sina förslag på detta område. Vad Paul Jansson och andra socialdemokrater inte kan komma ifrån är den tabell som återfinns i finansutskottets betänkande 29 på s. 14. Där summeras vilka indragningar som skall ske från kommuner och landsting 1986. Bara några få miljoner skiljer socialdemokraternas belopp från moderaternas. De miljonerna går i den riktningen att socialdemokraterna drar in mer. Paul Jansson försökte ändå göra ett nummer av att de borgerliga partierna ligger på olika nivåer. Han ondgjorde sig över vilken svår planeringssituation som kommunerna hamnar. Ja, den situationen har blivit besvärlig därför att regeringen har dröjt så länge med att tala om vad den tänker göra. Har kommunerna emellertid baserat sin planering på de moderata förslagen, kommer de i huvudsak rätt, eftersom våra indragningsförslag är lika långtgående som regeringens. Dessutom må jag säga att skulle det bli avvikelser uppåt eller nedåt, är det inte någon stor sak, eftersom det talas om en likviditet på 40 miljarder i kommunerna. Paul Jansson kommenterade inte det som jag ändå ser som det viktigaste, nämligen avvägningen mellan stat och kommun. Vad det här rör sig om är ju i realiteten ett slags tvångsupplåning från statens sida från kommunerna. Paul Jansson medgav i alla fall att räntan kanske är oförtjänt låg, men han menade att man i dessa tider skulle ha förståelse för detta. Jag undrar vad man från socialdemokratiskt håll egentligen tror sig vinna på att begagna den här tekniken. Är det så att ni bara är ute efter att dölja den verkliga innebörden, att ni inte vågar tala om att det blir nödvändigt att spara även på kommunernas verksamhet?

Herr talman! Paul Jansson och jag har ju debatterat kommunal ekonomi och kommunala frågor under många år här i kammaren. Och Paul Jansson har en särskild känsla för kommunala frågor, eftersom han ju är kommunalman och nästan dagligen arbetar med frågor som rör den kommunala verksamheten. Detsamma gäller för mig, och vi kan därför sägas ha en ömsesidig erfarenhet. Det blir tråkigt när Paul Jansson inte är kvar i kammaren och vi därför inte kan fortsätta att debattera kommunal ekonomi. I den debatt vi i dag för om bl.a. den omvända bevisföringen konstaterade Paul Jansson att kommunalmännen nu har stor förståelse för den indragning som sker från regeringens sida. Men varför hade inte ni samma förståelse tidigare, Paul Jansson? Vi föreslog ju i princip samma sak, att vi måste begränsa den kommunala expansionen och minska likviditeten för att komma till rätta med underskott och betalningsbalans. Men då sade ni blankt nej. Det skulle inte alls gå, den svenska välfärden skulle komma att raseras, osv. Men nu kommer ni åter fram till samma slutsats. Man har därför svårt att förstå de olika irrgångarna; varför ni det ena året säger blankt nej, men när ni själva kommer i regeringsställning och ser verkligheten såsom den är använder samma metod. Paul Jansson sade att jag skulle tilltalas av förslaget i fråga om skillnader i utdebitering, dvs. att man nu tar från de tre kommunerna i Stockholm för att ge till kommuner i landet med hög utdebitering. Men vi — och även jag personligen — tycker att denna princip, att det är skillnaden i utdebitering som skall ligga till grund för vilka som skall få utjämningsbidrag, är fullständigt snedvriden. De kommuner som i dag får bidrag är sådana som Umeå och Borlänge, och båda dessa har ju relativt stort skatteunderlag. Men tack vare att de har en hög utdebitering kommer de ändå att få pengar. Att dessa kommuner har en hög utdebitering beror i hög grad på att de vill öka sin volym. De vill erbjuda tjänster och vill utöka den kommunala verksamheten, både kvantitativt och kvalitativt. Men detta är ju beslut som kommunerna själva har fattat och som de i stor utsträckning själva får stå för. Detta har emellertid ingenting att göra med högre omkostnader på grund av klimatiska förhållanden eller annat som man inte rår för. Det är däri skillnaden mellan oss består, Paul Jansson.

Herr talman! Paul Jansson frågar om inte de olika kommunala utdebiteringar som vi för närvarande har upplevs som en orättvisa. Jo, det gör de. Men det sätt som regeringen föreslår för att komma till rätta med denna orättvisa är principvidrigt. Det är skattekraften som behöver utjämnas. Utdebiteringen är inget självklart mått på skattekraften. Det finns inget entydigt samband mellan skattekraft och kommunal utdebitering. För att ta ett exempel kan nämnas att Norrlandskommunerna Kalix och miska frågor miska frågor Åsele efter skatteutjämning har samma skattekraft, 132 26. Men utdebiteringen i Kalix är 14,50 och i Åsele 19,60. Att utgå från utdebiteringen som regeringens förslag innebär, är fel metod. Det är den vi vänder oss emot. Om man måste göra någonting i avvaktan på utredningens förslag till ändring, kan man använda det nuvarande skatteutjämningssystemet för tillfälliga åtgärder. Det anmärkningsvärda med regeringens förslag är att det som i februari var en politik för social nedrustning och ökad arbetslöshet i april är god socialdemokratisk politik. Jag tycker att det kanske vore bra, Paul Jansson, med ett erkännande om att ni då hade fel. Ni kan inte ha rätt både i februari och i april. Det är inte bara möjligt utan nödvändigt att hålla tillbaka den kommunala expansionen om man skall få Sveriges ekonomi på en stabil kurs. Skillnaden ligger i att det socialdemokratiska förslaget är temporärt. Paul Jansson bekymrar sig mycket för åsiktsskillnaderna på den borgerliga sidan. Men han går förbi det väsentliga, nämligen att vi föreslår en varaktig indragning, medan regeringen föreslår en temporär åtgärd. Det som var felaktigt i februari är riktigt i april. Man ger alltså olika besked. Jag tycker inte att Paul Jansson är rätt man för att tala om ryckighet och bekymmer för kommunalmän, som inte får konkreta och varaktiga besked. Det här skall vara temporärt, sade man också förra året då man drog in överlikviditeten hos kommunerna. Pengarna skall man få tillbaka vid årsskiftet 1986-1987. Då behövs naturligtvis en ny likviditetsindragning. Vad är det egentligen för mening med den här typen av s.k. temporär åtstramning, Paul Jansson? Vore det inte lika bra att ge besked om att det varaktigt behövs en åtstramning av den kommunala expansionen i stället för att ena året dra in likviditeten för att nästa år betala tillbaka pengarna och samma år göra en ännu större indragning av likviditeten? Så får man fortsätta. Det är klara och långsiktiga besked kommunerna behöver, inte denna ryckighet!

Herr talman! Paul Jansson säger att man gör dessa likviditetsindragningar därför att det annars skulle uppstå en obalans. Kommunerna måste vara med och motverka obalansen i ekonomin, säger man. Men att låta kommunerna ha de medel som de har är ju ingen påspädning. Det är inte fråga om några nya stora satsningar. Det är i stället fråga om att ge kommunerna möjlighet, som vi ser det, att använda de pengar som de har fått över och som är ett resultat av att man från en volymtillväxt på 4-5 96 på 1970-talet har anpassat sig till svångremspolitiken och nu har en tillväxt på 0,4 eller 1 96, vilket det nu blir enligt propositionen. Därför har man fått litet medel över. Det är alltså inte någon överlikviditet, utan ett resultat av att man snabbt har försökt anpassa sig till en sämre verklighet. Om man nu drar in dessa medel, måste kommunerna naturligtvis ytterligare höja sina taxor och avgifter, vilket man redan nu har fått göra i stor utsträckning. Då måste man ännu en gång skjuta investeringarna på framtiden. Möjligheterna för kommuner och landsting att motverka en väntad högre arbetslöshet i lågkonjunktur försämras. Socialt viktiga verksamheter blir utsatta för besparingar. Jag vet från min egen praktiska erfarenhet från kommunen att det handlar om kortare öppettider på bibliotek, försämrade bokköp, mindre bemanning, osv. på många socialt viktiga verksamheter. Jag kan inte se att detta skulle vara någonting som skulle överhetta ekonomin. Jag tror mot bakgrund av hur den kapitalistiska utvecklingen har varit under hela efterkrigstiden att vi går mot en ny lågkonjunktur. Vi vet att klassklyftorna ökar. Är det då en riktig politik att beröva kommunerna deras resurser? Jag skulle gärna vilja veta vad Paul Jansson anser om detta. Tror verkligen Paul Jansson att vi går mot gyllene tider, då kommunerna verkligen inte behöver dessa pengar? Jag anser inte att man kan jämföra den offentliga sektorn med den privata på det vis som görs. Det finns de som säger att det inom det privata näringslivet finns en enorm överlikviditet — 190 miljarder, har det spekulerats. Det är kapital som söker sig till profitabla verksamheter. Ingen skulle hellre än jag vilja styra dessa pengar till vettiga investeringar. Men att påstå att det skulle vara liknande förhållanden inom kommunerna tycker jag är helt orimligt. Om man skär ned tillräckligt mycket på den kommunala sidan, så att kommunerna inte kan uppfylla sina uppgifter och motsvara folks förväntningar, kommer där att i stället skapas ett utrymme för just detta lediga kapital från den privata sidan. Då kommer vi automatiskt att få den privatisering som socialdemokraterna säger sig vara motståndare till. Jag tycker att Paul Jansson borde utveckla sina tankar litet när det gäller obalansen och vad som kan väntas när det gäller utvecklingen i kommunerna i en kapitalistisk värld.

Herr talman! Jag skall börja med att bemöta Hans Petersson i Hallstahammar. Jag kan säga att jag har vissa sympatier för vpk:s resonemang i detta avseende. Det kan jag gärna medge. Man kan använda kommunernas expansion för att skapa sysselsättning, för att förbättra omvårdnaden, osv. Jag arbetar själv i min verksamhet efter de riktlinjerna och menar att så länge det finns brister i samhället på vårdområdet och på andra områden, skall man ge kommunerna möjlighet att avhjälpa dessa brister och samtidigt skapa sysselsättning. Samtidigt är det också så, att om en sektor expanderar för kraftigt vid ett visst tillfälle och vi har en regering som har det övergripande ansvaret för ekonomin och vill hålla nere inflationen, då har regeringens åtgärder samband med vad som händer inom den kommunala och statliga sektorn. Jag försökte säga inledningsvis att det är viktigt att det råder en samstämmighet om hur man skall hantera dessa ting. Därför måste även kommunalmän i vissa lägen finna sig i att man gör inskränkningar. Men det är ju, som jag har sagt tidigare, fråga om tillfälliga åtgärder som regeringen föreslår. miska frågor miska frågor Jag har inte precis hört till dem här i riksdagen som har kommit med ”rundpallar” , men trivs inte Lars Tobisson med det kan jag väl ta till sådana. Det hör dock inte till vanligheten, för jag har efter min förmåga försökt att så långt möjligt föra ett sakligt resonemang i de frågor som vi diskuterar. En sak kan jag väl säga till Lars Tobisson: Jag kommer inte att acceptera ens i min fortsatta verksamhet, om jag nu får några år på mig i Skaraborgs läns landsting, moderaternas systemförändring. Jag vill gärna säga från denna talarstol att moderaterna inte är trovärdiga som landstingsoch kommunalpolitiker, eftersom de vill göra så stora ingrepp inom den kommunala sektorn och helst vill privatisera många stora områden, vilket vi är motståndare till. På den punkten kommer jag att göra allt för att bekämpa moderaterna. Jag har sagt i landstinget där hemma att jag kommer att göra allt för att förvaltningsutskottets ordförande inte blir moderat. Det står jag fast vid. Det vore ytterst olyckligt. Jag har inte fått svar på frågan vad det är för signaler som ni egentligen ger till kommunerna om indragningar. Ni säger i alla era tre motioner att ni förkastar förslaget om den temporära indragning som regeringen vill göra. Det är pengar som skall betalas tillbaka. I stället förordas en permanent indragning av medlen, vilket ger klara signaler till beslutsfattarna. Här har ni gett tre signaler till beslutsfattarna. Bestäm er nu vilken av dessa tre signaler som gäller!

Herr talman! Det har varit ett genomgående tema i Paul Janssons inlägg i dag att de borgerliga partierna är splittrade men att man med regeringens förslag vet hur det skall bli ute i kommunerna. Låt mig då först påminna om att regeringsmakten vilar på en minoritet i riksdagen. Den andra delen av regeringsunderlaget, vpk, vill inte ha några indragningar alls från kommunerna. Och klarheten blev inte större av att Paul Jansson i sin replik nu förklarade sig ha sympati för Hans Peterssons i Hallstahammar resonemang. Om man till detta lägger att socialdemokraterna gör sak av att indragningen är tillfällig och att pengarna skall återbetalas, måste jag säga att de signaler man sänder är synnerligen oklara och, såvitt jag kan begripa, inte kommer att påverka kommunalmännen att agera i den åtstramande riktning som från samhällsekonomisk synpunkt är högst angelägen. Nu har naturligtvis Paul Jansson ett intresse av att överdriva skillnaderna mellan de borgerliga partierna. Ingemar Eliasson har redan påpekat att det gemensamma är att vi menar att vi måste dra in på den kommunala likviditeten och göra det permanent. Det är påfallande hur stor likheten är mellan moderater och centerpartister, som ju annars brukar anses vara motpoler på detta område. Båda partierna vill spara på specialdestinerade statsbidrag, vi vill öka den kommunala skatteutjämningen, när väl det pågående utredningsarbetet är avslutat. Syftet med detta är att avskaffa detaljreglering och kontroll från statens sida gentemot kommunerna. Men socialdemokraterna — och det tror jag är rätt typiskt — drar sig för dessa åtgärder och hittar på andra provisoriska anordningar just därför att de inte vill befria kommunerna från statligt förmynderi. Det ligger egentligen i den fråga som Paul Jansson ställde när han undrade hur vi ser på skillnader i kommunal utdebitering. Jag skall svara att det inte är skillnaderna i skattesats som är det avgörande. Det som är ett problem och som vi vill göra någonting åt är skillnader i skattekraft och kostnadsläge mellan olika kommuner, och det kommer vi åt med en förstärkt kommunal skatteutjämning. Men jag kan inte se varför vi skall uppröras över skillnader i kommunal utdebitering mellan kommuner med samma skattekraft. Vi ser det tvärtom som naturligt och riktigt att man i olika kommuner kan välja olika nivå på den kommunala servicen. Vad blir det annars av den kommunala självstyrelsen, Paul Jansson?
Herr talman! Paul Jansson efterlyser alternativ till regeringspolitiken och påstår att de borgerliga har vitt skilda utgångspunkter, och visst kan det finnas skillnader i tekniken och i volymen på indragningarna. Men vad som är generellt är att vi vill begränsa den kommunala volymtillväxten och göra det på ett sådant sätt att kommunalmän och förtroendevalda vet att nuvarande ökningstakt måste planas ut under åren fram till 1990. Indragningen av medel måste med andra ord bli permanent, så att man inte det ena året drar in och nästa år kanske ökar till det dubbla i volymtillväxt. Det är en omöjlig politik, om vi vill komma till rätta med den ekonomiska verkligheten. För att bevisa detta har jag roat mig med att se på hur de indragningar slår som socialdemokraterna vill göra temporärt och som vi också föreslagit från de borgerliga partierna. För Stockholms stad innebär socialdemokraternas förslag till likviditetsindragning 330 milj.kr. Centerpartiet vill ta in 556 milj.kr., folkpartiet 624 milj.kr. och moderaterna 624 milj.kr. Det innebär att vi tar in en större del från kommuner med stort skatteunderlag. Ser man sedan påt.ex. Laxå kommun visar det sig att socialdemokraternas förslag innebär en indragning av 3,1 milj.kr., centerns 2,5 milj.kr. och moderaternas 2,9 milj.kr. Undantag utgör folkpartiet, som med sin teknik tar in 4 milj.kr. Detta bevisar också att socialdemokraterna tar in mindre från storstadsområdena än från de mindre kommunerna. Vi anser att det måste bli en utjämning också regionerna emellan, och därför förstår jag inte metoden med en indragning som blir större från små kommuner när man låter Stockholm som helhet komma lindrigare undan.
Herr talman! Paul Jansson frågade om hur folkpartiets förslag till indragning har kommit till, och jag är skyldig honom ett svar på den punkten. Av budgetpropositionen i januari kunde man läsa ut att överlikviditeten kunde beräknas till ungefär 4 miljarder kronor, och därför föreslog vi att ett belopp av den storleksordningen skulle dras in. Av den reviderade budgetpropositionen kunde man läsa ut att inkomsterna för kommunerna skulle öka med ytterligare 2 miljarder kronor, och eftersom vi inte har gjort en ny bedömning av vad som är en lämplig kommunal expansion, måste alltså miska frågor denna överlikviditet också dras in. Konstigare än så är det inte. Paul Jansson bekymrar sig mycket för skillnaderna på den borgerliga sidan när det gäller metoder. Skillnader i metoder finns och kan fortsätta att diskuteras, men likheten ligger i att vi vill göra denna indragning varaktig. På motsvarande sätt måste man fråga Paul Jansson: Vad är det som kommer att gälla vid en eventuell fortsatt socialistisk majoritet i kammaren? Paul Jansson hörde ju att den politik som regeringen nu bedriver, när den vill hålla tillbaka den kommunala expansionen, kallas för högerpolitik av vpk. Den här debatten har gett ett värdefullt besked, nämligen att det i fortsättningen måste vara omöjligt för socialdemokraterna att beskylla dem som vill hålla tillbaka den kommunala expansionen för att önska social nedrustning. Regeringen föreslår nu på våren att den kommunala expansionen skall hållas tillbaka och överlikviditeten skall dras in, det som i februari kallades för social nedrustning och ökning av arbetslöshetsproblemet. Jag hoppas att det sätter sina spår i den socialdemokratiska propagandan och debatten framöver. Det har ju hoats ganska mycket, så fort man velat hålla tillbaka den kommunala expansionen, att det är liktydigt med en social nedrustning. Fortsätter man att hävda det, måste man falla på eget grepp. Herr talman! Jag vill till slut fråga Paul Jansson igen: Vad är det för mening med att det ena året dra in överlikviditet och lova att nästa år eller två år senare betala tillbaka, och sedan ytterligare dra in överlikviditet, fast med ett ännu större belopp, och ställa ut samma löfte om att det skall återbetalas? Varför inte ge litet mera varaktiga och hållbara besked till kommunernas förtroendevalda?

Herr talman! Jag noterade Paul Janssons sympati för mitt resonemang, dvs. att man skall använda den offentliga sektorn för att klara ut brister och för att lindra verkningarna av klassamhället. Men så sade han också att med hänsyn till inflationen och till det politiska ekonomiska läget kan kommunerna inte få expandera för kraftigt vid ett visst tillfälle. Då skulle man behöva föra dels en diskussion om inflationens orsaker, dels en diskussion om vilket tillfälle som är det rätta för en kommunal expansion. När det gäller inflationens orsaker vet vi av nyligen framlagda utredningar att prispolitiken har mycket stor betydelse. Företagen har verkligen passat på att höja sina priser i skuggan av devalveringen, och det har fört med sig att inflationen har drivits upp. Sedan har vi räntepolitiken, som har sin orsak. Vi har också den stora arbetslösheten, som jag anser vara inflationsdrivande. Samhället betalar ut pengar för människors uppehälle utan att få produktion eller social nytta tillbaka i annan mening än att människorna uppehåller livet — för så kan man ju hårdra begreppet arbetslöshet. Det är en kostnad för ingenting för samhället, och den kostnaden skulle kunna ändras till en kostnad för arbete och social nytta, t.ex. i kommunal regi och landstingsregi. När det gäller frågan om rätt tillfälle måste man försöka bestämma sig: Går vi mot en lågkonjunktur, eller är vi inne i ett kapitalistiskt uppsving? Jag tillhör dem som tror att vi går mot en lågkonjunktur. Finansministern tror att det inte blir någon lågkonjunktur alls. Ändå far regeringens företrädare runt i Europa och säger att regeringarna måste enas om en försiktig expansion för att motverka den kris som kommer. Det vore intressant att veta vad Paul Jansson anser.

Herr talman! Det finns kanske anledning att slå fast en sak som är viktig i det här sammanhanget och som gäller det extra skatteutjämningsbidraget, som vi har diskuterat. Förutsättningen, står det i propositionen — och det står vi bakom i finansutskottets majoritet — för att det extra skatteutjämningsbidraget skall utgå är att kommunerna sänker sin skatt till högst 18 kr. Jag vill fråga Rolf Rämgård: Är inte heller med det förtydligandet den här tanken smakfull för en centerpartistisk kommunpolitiker ute i landet — att man alltså får detta bidrag från staten under förutsättning att man sänker skatten så att den blir högst 18 kr. per skattekrona? Ingemar Eliasson berättade nu hur folkpartiets förslag om 65 öre per skattekrona i skatteutjämningsavgift hade kommit till, och jag tackar för det beskedet. Men jag vet ändå inte om det utgör svar på den fråga som ängsliga folkpartistiska kommunalmän ställer sig: Varför i Herrans namn måste folkpartiet vara 1,7 miljarder värre i fråga om indragningar än vad moderaterna är? Klara ut varför man från folkpartiets sida måste ta i så väldigt på det här området! Är det nödvändigt att profilera sig i politiken? Det kan det vara för lilla folkpartiet. Men skall det ske just på det här området? Det kunde finnas bättre sätt att välja för att få en egen profil i politiken. Till samtliga mina debattmotståndare vill jag säga att de tydligen inte har fattat riktigt vad det här är fråga om — vad som är skillnaden mellan vad regeringen gör och vad ni vill göra med den kommunala ekonomin. Ni vill göra bestående indragningar på antingen 3 miljarder, 4,8 miljarder eller över 6 miljarder — pengar som en borgerlig regering skall använda för att minska underskottet i statens budget. Så är det ju. Detta ville ni göra även förra gången när ni var i regeringsställning, men då sade vi också nej till det — och hade redan då alternativet tillfälliga indragningar. Vi är i den kommunala självstyrelsens intressen mycket noga med att hålla reda på vems pengar det är vi hanterar. Vi menar att detta är kommunernas pengar. De skall ha rätt att använda dem i en sämre konjunktur, då de behöver mer medel för sin verksamhet, och då skall de få tillbaka dem 1988. Visserligen blir det en blygsam ränta på 7 90. De gör alltså vissa ränteförluster, det medges. Men pengarna är deras, och de kommer att kunna använda dem. Där har vi ju skillnaden i synsätt i de här avseendena mellan oss och er. Moderaternas framstötar, som ju kommer igen, om kommunalt skatteuttag osv. är vi också motståndare till. Tidigare har folkpartiet och centern varit det. Jag hoppas att de står fast i det avseendet, för det här är en viktig deli den kommunala demokratin och självstyrelsen. miska frågor

Herr talman! Dagens kommunalekonomiska debatt har utan tvivel klargjort två saker: För det första är kommunsektorns finansiella ställning mycket god, och den har stadigt förbättrats de senaste fem åren. För det andra måste statens bidrag till kommunsektorn oundvikligen skäras ned i år. Det är ju fråga om statens pengar, och staten behöver sina pengar. Vad som diskuterats i kammaren i dag har i första hand varit sättet att skära ned. Skall man ta från statens transfereringar till kommunerna, eller skall man ta ut en skatt på kommunernas skatteinkomster? Vad som emellertid inte berörts är vad som krävts, inte minst av statsmakterna, för att den oundvikliga kommunala sparprocessen skall skapa så få och så små problem som möjligt för medborgare, kommunalanställda och kommunalpolitiker. I motionerna 1579 och 2344 berörs just den här typen av frågeställningar. I motion 1579 konstaterar Mona Saint Cyr — om än inte så rakt på sak som jag gör nu—att regeringen och riksdagens majoritet inte ens försöker undvika att fatta inkonsekventa beslut. Å ena sidan är man fullt medveten om att kommunernas finansiella utrymme måste minska och att den kommunala tillväxten måste kraftigt begränsas. Å andra sidan fortsätter man att driva fram en rad beslut som tvingar kommuner och landsting att utöka sin verksamhet. I motionen efterlyses därför utförliga konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser av de förslag som läggs fram i regeringens propositioner. Att utskottets majoritet inte kan ställa upp på dessa självklara krav är förvånande. En sådan underdånighet bör inte ens regeringspartiets riksdagsledamöter visa. Utskottet konstaterar att utskottet tidigare ”gett uttryck för samma principiella inställning som motionärens” och att utskottet tidigare påpekat ”att det är angeläget att statsmakterna i det löpande arbetet klarlägger olika reformers effekt på den kommunala volymutvecklingen och den kommunala ekonomin”. Dess värre har inte regeringen följt finansutskottets förmaningar. I motionen finns en rad exempel. Varför inte då omformulera kraven på regeringen och dess propositioner på det sätt som motionären krävt? Varför inte kräva konsekvensbeskrivningar? Propositionerna skulle bli bättre. Författarna ute på departementen skulle tvingas att konkret beskriva vad förslagen får för praktiska konsekvenser. Antagligen hade vi fått färre propositioner här i riksdagen, och det hade bara varit bra. Och de propositioner som förelagts riksdagen hade antagligen varit bättre bearbetade, och det hade inte varit till nackdel. I stället anser utskottsmajoriteten att allt är väl. Man blundar för att kommunerna drabbas av dekret som ger oförutsedda kostnader, när vi behöver hushålla allt bättre. Kort sagt: kommunernas ekonomiska planering förrycks. Detta är oansvarigt. Jag ber att få tillstyrka yrkandena i reservation 19. Kommunernas goda — mycket goda — finansiella utveckling under hela 1980-talet har sent uppmärksammats av allmänhet, av massmedia och inte minst av de socialdemokratiska rikspolitikerna. Man kan med rätta fråga: Hur kommer det sig? Svaret på denna fråga är ganska självklart. Kommunaloch landstingspolitikerna har från sin synpunkt sett inte haft någon större anledning att upplysa regering och riksdag om de rätta förhållandena. Sannolikt har de i stället haft anledning att dölja dem. Till detta kommer att den kommunala — och landstingskommunala — redovisningen minst av allt är lättillgänglig. Hade detta varit fallet, hade bevakningen av kommunernas bokslut m.m. i exempelvis massmedia varit betydligt intensivare och av mera kvalificerad natur. Antagligen hade då landstingens och kommunernas bokslut, finansiella ställning m.m. bevakats med samma kompetens som nu sker när det gäller börsföretagen på tidningarnas handelssidor. En del positivt har skett de två senaste åren: 1. Svenska kommunförbundet anordnar för tredje gången tävlan om årets bästa kommunala redovisning. Det är bra. Tävling och konkurrens stimulerar förhoppningsvis fram bättre och öppnare redovisning. 2. Efter en tillstyrkt riksdagsmotion har Kommunförbundet på regeringens uppdrag bedrivit ett utvecklingsarbete gällande den kommunala redovisningen. Tyvärr har regeringen i fjol mycket knapphändigt och i år inte alls redovisat hur utredningsarbetet fortskridit. Utredningsarbetet behandlas emellertid i motion 2344. Motionen har av utskottet sänts på remiss till Svenska kommunförbundet. Vissa principfrågor i samband med remissvaret måste beröras. 1. Kommunförbundet hävdar att den kommunala redovisningen inte behöver regleras i lag. Motivet är att kommunerna inte kan gå i konkurs och att borgenärsintresse alltså inte föreligger. Till detta kan genmälas att redovisningslagen för företagen i mycket styrs av statens beskattning av företagen. Vissa krav på kommunernas och landstingens redovisning kan verkligen motiveras av medborgarnas berättigade krav på att veta hur kommunernas skattepengar sköts. Kommunförbundet hävdar vidare att en redovisningslag skulle vara detsamma som detaljreglering och stå i strid med självstyrelsetanken. Exakt samma resonemang skulle kunna användas när det gäller företag. Ingen menar väl ändå att regeringen detaljstyr våra företag. Lag eller redovisningsreglemente kan vara en smaksak. Vad som är viktigt är att kommunernas redovisning sker på ett öppet, konsekvent och logiskt sätt. För detta behövs regler. 2. Samtidigt som Kommunförbundet inte ville ha regler givna i lag har man utarbetat en rekommendation som man räknar med skall fullföljas till miska frågor Nr 166 hundra procent för kommunernas redovisning. Denna kan få ytterligt Måndagen den långtgående styreffekter. betydande nackdelar, särskilt i ett läge där kommunerna i växande utsträck Kommunalekono — ning kommer att jämföras med motsvarande verksamhet i näringslivet och miska frågor t.o.m. tvingas att konkurrera med näringslivet. Därför föreslås i motionen vissa alternativa modifieringar. Motiveringarna är följande: Den av Kommunförbundet framlagda redovisningsmodellen kräver förändringar av KL:s regler om förmögenhetsskydd, budget, medelsredovisning och fondbildning. Kommunförbundets förslag till ny redovisningsmodell måste därför föreläggas riksdag och regering. Ett nytt redovisningssystem av den allomfattande natur som Kommunförbundet föreslår får långsiktiga konsekvenser. Valet av redovisningsmodell får betydelse för den oundvikliga uppbrytningen av de kommunala servicemonopolen. Det är viktigt att de kommunanställda får möjlighet att arbeta på samma effektiva sätt som tillämpas ute i näringslivet. En lugn och positiv omstrukturering av den kommunala sektorn förutsätter bl.a. tillgång till ett enkelt och decentraliserat ekonomiskt styrsystem. Vilka förändringar krävs då? Först och främst krävs att redovisningsoch budgetsystemen hålls åtskilda. Då slipper man svårförståeliga överföringsposter mellan olika redovisningsår. Man bör vidare införa en intäktssida i den kommunala redovisningsmodellen. Det innebär helt enkelt en utveckling av rambudgettekniken som ju nu är allmänt accepterad. Kort sagt: De modifieringar som föreslås i motion 2344 skulle leda fram till ”profit centers” även i kommunal verksamhet. Konkurrensen mellan kommunal verksamhet och näringslivet skulle ske på jämnare villkor och, vilket kanske är det allra viktigaste, de anställda inom den kommunala sektorn skulle få betydligt bättre konkurrenskraft. De skulle inte enbart vara hänvisade till att arbeta inom den offentliga sektorn. Deras marknad skulle även utgöras av näringslivet. Vad jag berört är inte några teoretiska förslag. Förslagen har använts och prövats i Uppsala kommun med gott resultat. Förslagen presenterades för övrigt på Gastro Nord-mässan härförleden i Stockholm för drygt 100 personer sysselsatta inom den kommunala och landstingskommunala storköksverksamheten. Det var just denna typ av ekonomiska styrsystem de kommunanställda ville ha för att konkurrera med näringslivet och för att göra ett bra jobb. De förstod, men utskottet har tyvärr inte förstått. Jag yrkar bifall till reservation 20. I motion 2344 behandlas också frågan om kommunal revision. Kommunerna kommer i framtiden att erhålla större ekonomisk självständighet, inte minst beroende på statens dåliga affärer. Där pengarna finns där finns som bekant också makten. Kommunernas ökande självständighet och deras verksamhets stora betydelse för vårt lands ekonomi kräver en modernare syftar till att effektivisera den kommunala revisionen. Jag tillstyrker även detta krav i reservation 20.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att plädera för Per-Ola Erikssons och min motion 1984/85:1574 och i någon mån för den centerreservation som har nr 16 i det betänkande som vi nu behandlar. Jag har aldrig tidigare tagit kammarens tid i anspråk för en enskild motion, men dels är motionen ur flera synpunkter viktig, dels har vi av någon anledning gott om debattid så här dagen före riksdagsavslutningen. I motionen drar vi upp riktlinjerna och beskriver konsekvenserna av en total övergång till generella kommunala statsbidrag i stället för nuvarande specialdestinerade bidrag. Vi gör den bedömningen att ett konsekvent och långsiktigt handlande är nödvändigt i denna fråga, om den skall lösas på ett sätt som är till fördel för eller i vart fall acceptabelt för alla berörda parter. I genomsnitt utgörs en fjärdedel av kommunernas och landstingens intäkter av statsbidrag eller försäkringsersättningar. De utgår dels till specifika verksamheter i proportion till den aktuella verksamheten, dels som skatteutjämningsbidrag baserade på kommunernas skattekraft, geografiska läge och befolkningsstruktur. Skatteutjämningsbidragen har i huvudsak fungerat väl utifrån målsättningen att utjämna kommunernas resurser och öka möjligheterna för skattesvaga kommuner att ge en bra service. De specialdestinerade statsbidragen uppvisar en motsatt effekt. De har blivit något av ett bakvänt regionalpolitiskt stöd. De redan ekonomiskt starka tilldelas extra resurser. Detta beror dels på att de rika kommunerna har haft resurser nog för att svara för sin del av kostnaden för den verksamhetsutbyggnad som varit grunden för ökat statsbidrag, medan de ekonomiskt svaga har tvingats begränsa utbyggnaden och därmed fått mindre bidrag, dels på att reglerna för statsbidrag i hög grad har varit anpassade för de större och befolkningstäta kommunerna. Det är inte bara rättviseskäl som talar för att de specialdestinerade statsbidragen måste förändras. Det finns också ett trängande behov av att minska statens kostnader. Skall kommunerna ha en ärlig chans att vidmakthålla en god service om statsbidragen minskar eller stagnerar, krävs det en effektivisering av den kommunala verksamheten. Denna måste ske utifrån lokala förutsättningar och utan bindningar genom detaljstyrda statsbidrag. Det är inte lätt att hitta former för ett generellt statsbidrag som inte ger betydande övergångsproblem. Även om ingreppen i vissa kommuners ekonomi övergångsmässigt blir betydande, bör vi emellertid inte avhålla oss från att försöka få ett på sikt bättre fungerande och rättvisare statsbidragssystem. Målsättningen måste vara enkelhet och att ge kommunerna möjlighet att på så lika villkor som möjligt erbjuda sina invånare en god service. Skatteutjämningsbidraget, som har fungerat väl, bör förstärkas i samband med en övergång till generella statsbidrag. De specialdestinerade statsbidragen, exkl. investeringsbidragen, bör ersättas med generella statsbidrag Ett generellt statsbidrag kommer att frigöra mycket betydande administrativa resurser såväl lokalt som centralt. Det kommer också att underlätta för kommunerna att erbjuda en likvärdig service. Det kommunala självstyret kommer att förstärkas. Statens möjligheter att styra via specialdestinerade statsbidrag försvinner. Vi kommer på detta sätt att skapa nya olikheter mellan kommunerna, men dessa kommer att bero på skillnader i lokala förutsättningar och behov samt på kommuninnevånarnas egna värderingar. De lokala politikernas ansvar blir större. De kan inte längre skylla på ”farbror staten”. Vill man öka servicenivån, krävs effektivare verksamhet eller skattehöjning. Det generella statsbidraget måste följas upp med en storstädning i de statliga reglerna för kommunal verksamhet. Grundläggande målsättningar måste vara gemensamma för alla, men inom dessa ramar måste kommunerna ha full frihet under väljarnas demokratiska överinseende. Den ökade friheten bör kommunerna kunna utnyttja till att effektivisera verksamheten. 1983/84 erhöll kommuner och landsting ca 55 miljarder i statsbidrag. Kan kommunerna med stöd av den ökade friheten åstadkomma en årlig effektivisering motsvarande 2 96 av totalkostnaden de närmaste fem åren, ger detta under perioden, inräknat minskade kostnadsräntor, en total kostnadsförändring på i storleksordningen 100 miljarder. Om staten får tillgodoräkna sig hälften av denna rationaliseringsvinst, skulle statsbidraget kunna minskas med ca 50 miljarder under en femårsperiod och kommunerna samtidigt ha pengar över för förbättrad service. I princip innebär detta att staten ställer halva det besparingskrav på kommunerna som under de senaste åren har ställts på statliga förvaltningar. Det har varit2 Yo per år. Skulle riksdagen välja att kräva hela rationaliseringsvinsten, blir beloppet ca 100 miljarder — första året dock endast 5 miljarder — för att femte året, ränteeffekter inräknade, vara uppe i över 30 miljarder. Självfallet måste kommunerna få garantier för att staten inte gör några andra intäktsindragningar under perioden. Det måste vara intressant för kommuner och landsting med ett kärvt femårsavtal i stället för årlig godtycklig brandskattning. Herr talman! Det är faktiskt mycket intressanta resultat som kan uppnås om de förslag som Per-Ola Eriksson och jag har framfört genomförs. Jag kan sammanfatta dem så här: - 50-100 miljarder lägre kostnader för staten under en femårsperiod, men bibehållen kommunal service. —- Fasta spelregler för kapitalströmmarna mellan stat, kommuner och landsting samt mera lika möjligheter för kommunerna att lämna en god Nog måste de här möjligheterna vara en stimulans till ett ärligt och samfällt försök att uppnå dessa mål. När det gäller den likviditetsindragning som socialdemokraterna föreslår, vill jag gärna säga att det väl knappast finns någon ansvarig kommunalman som inte räknar med att om dessa medel någon gång återbetalas kommer detta att balanseras genom kraftigt sänkta statsbidrag. Utskottsmajoriteten är minst sagt avvaktande eller negativ till vårt förslag i avbidan på att skatteutjämningskommittén skall lägga fram sina förslag. I reservation 16 ställer sig centerpartiets representanter i princip bakom vårt förslag, och det är därför följdriktigt att jag nu yrkar bifall till reservation 16 av Rolf Rämgård och Britta Hammarbacken.
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 35 om den offentliga sektorns förnyelse.

Herr talman! Den skrivelse om den offentliga sektorns förnyelse som regeringen berett riksdagen tillfälle att ta del av är märklig på många sätt. För det första är dess tillkomst märklig. Både vice statsministern och civilministern har slagit på stora trumman för en avbyråkratisering och förvandling av den offentliga sektorn, precis som om något stort och epokgörande var på gång. Men, berget födde en råtta. Efter ett regeringsbeslut den 18 april hade civilministern en presskonferens den 23 april, där den stora nyheten om regeringens program till förnyelse av den offentliga sektorn och begränsning av byråkratin presenterades. Först 14 dagar senare blev en skrivelse utan egentliga förslag tillgänglig för riksdagen, en skrivelse utan motionsrätt. Dröjsmålet är inte bara osedvanligt långt, utan det är enligt min mening också oförsvarligt. Riksdagen har rätt att få ta del av regeringens förslag när de presenteras, inte långt efteråt. Gunnar Biörck i Värmdö har i en interpellationsdebatt med statsminister Olof Palme tagit upp problemet med för sent avgivna propositioner och propositioner som presenteras innan de kommit till riksdagens kännedom. Statsministern lovade vid det tillfället att se över handläggningsrutinerna för att undvika att propositioner presenteras innan de nått riksdagen och att publiceringstider skulle hållas. Tydligen har statsministern inte hållit sitt löfte, för det är inte bara den här skrivelsen som är försenad. Det samlade datapolitiska förslag som finansutskottet och riksdagen har beställt av regeringen för att kunna behandla det under innevarande riksmöte kom oss till handa, efter flera utfästelser, först i fredags, när bara två arbetsdagar av riksmötet återstår. Jag ser av föredragningslistan, herr talman, att civilministern skall komma hit i dag. Det skulle säkert uppskattas av kammaren om vi kunde få en godtagbar förklaring till dessa förseningar. Civilministern delar min uppfattning, hoppas jag, att det inte får gå till så här. För det andra anser de borgerliga representanterna i finansutskottet att de frågor som normalt behandlas i skrivelseform bör gälla processfrågor, kommittéberättelser och redogörelser av olika slag, varför skrivelsen om den offentliga sektorns förnyelse svårligen kan betraktas som en regeringens skrivelse i vanlig mening. Man kan undra över regeringens motiv att lägga fram förslaget i form av en skrivelse och inte i form av en eller flera propositioner med åtföljande motionsrätt. Men skälet kan vara att det saknas konkreta förslag och att det inte finns någon substans i regeringens arbete med att skapa förenklingar och minska byråkratin. Det talas bara i allmänna ordalag om olika frågeområden såsom privatisering av offentliga tjänster, inflytandefrågor, statlig personalpolitik, m.m. I anslutning till detta görs påståenden, ibland långtgående sådana, som i sig kräver en utförlig debatt i riksdagen. Utöver konkreta förslag saknar jag en analys av de ekonomiska förutsättningarna för den offentliga sektorn, vilket måste vara av avgörande betydelse vid finansutskottets behandling av frågor som rör denna. Varför skulle skrivelsen annars remitteras till just finansutskottet, när så mycket i den i all dess substanslöshet berör flera utskottsområden? Det är väl inte så att finansutskottets socialistiska majoritet eller dess ordförande känner sig speciellt skickade att behandla frågor om den offentliga sektorns förnyelse och därmed känner sitt ansvar? Nu hade den här skrivelsen trots allt kunnat passera riksdagen utan större väsen och åthävor, om majoriteten hade velat behandla den som andra skrivelser och låtit utskottet föreslå riksdagen att utan eget ställningstagande lägga den till handlingarna. Men så blev icke fallet. Närheten till valet gjorde att majoriteten tvingade fram en skrivning med närmast propagandistiska fraser. Vad sägs om dessa: ”Regeringen har genom skrivelsen gett riksdagen en värdefull och bred information om det arbete som pågår med att förnya den offentliga sektorn. En väl fungerande och stor offentlig sektor är, enligt utskottet, en avgörande förutsättning för en framgångsrik välfärdspolitik.” Vidare talas om ”en välgörande kritisk granskning av vad begreppet privatisering innebär”. Detta kunde vi i den borgerliga oppositionen naturligtvis inte godta, och vi har därför avgivit en reservation till betänkandet, vilken jag yrkar bifall till. Nu när regeringens skrivelse trots allt debatteras av riksdagen i dag är det på sin plats att göra några randanmärkningar till vad som står i den.

”Att grunda enskilda skolor, att starta enskilda sjukhem eller ålderdomshem är för Holmberg inte ett uttryck för samhällsanda, enbart för kommersialism”, skrev Svenska Dagbladet i en ledare. Jag kan inte annat än instämma. Låt mig, herr talman, ge ytterligare något exempel på vankelmodet hos författaren till skrivelsen: ”Blandsystem mellan kommersiell och offentlig verksamhet har i vissa fall negativa konsekvenser. Det blir ofta svårt att få till stånd en tillräcklig finansiering av det offentliga systemet.” Litet längre bort i texten står det: ”En kompletterande privat verksamhet kan däremot verka som en stimulans till utveckling och rationalisering.” Jag tycker exemplen talar helt och hållet för sig själva. Jag går så över till en helt annan men minst lika viktig fråga. Det vore intressant om civilministern, som nyligen kommit in i kammaren, kunde kommentera vad som döljer sig bakom följande citat på s. 32 och 33 i skrivelsen: ”Därutöver behöver regeringen använda sig av en mer aktiv utnämningspolitik vid rekrytering och tillsättning av myndighetschefer. Utbildningen av dessa bör också intensifieras. En förändring enligt dessa linjer knyter ett klarare politiskt ansvar för verksamhetens inriktning till regeringen.

Politisera alla tjänster ner till byråchefsnivå! Är det detta — ett split system efter amerikansk modell — som döljer sig bakom texten? Det vore i så fall ett brott mot en gammal fin svensk ämbetsmannatradition. Här i kammaren finns möjlighet att klarlägga vad som menas. Ett avståndstagande av civilministern från den tolkning jag gjorde vore välgörande. Herr talman! Låt mig bara till slut konstatera att sällan har så många plattityder och så mycket allmänt prat presenterats i en skrivelse till riksdagen. Det liknar kanske mer en socialistisk valbroschyr, och det är kanske så den skall bedömas. Det är ju snart val. Dessutom avslöjar den en total brist på kunskap och förståelse för den principiella och grundläggande skillnaden mellan myndighetsutövning å ena sidan och valfrihet och fri konkurrens inom marknadsekonomin å den andra. Socialdemokraterna tror sig kunna åstadkomma de nödvändiga reformerna genom charmkurser enligt SAS-modell — det är ju modernt — och genom att skapa möjligheter att tillämpa gällande författningar och regler på ett mjukare sätt. Vi moderater vill däremot ha enklare, färre och rakare regler för att underlätta för människorna när det gäller att ta ställning till lagar och förordningar, för när vi riktar kritik mot den offentliga sektorn är det inte de anställda där, de enskilda människorna, vi kritiserar utan själva systemet. När socialdemokraterna nu vill möta den kritiken går de motsatt väg. De vill inte ändra på systemet utan på de anställdas uppträdande, servicevilja och allmänna förståelse. Om jag vore anställd i den offentliga sektorn skulle jag reagera. Vad som sägs i skrivelsen bekräftar på ett tydligt sätt bärigheten i de frihetsargument och de ekonomiska realiteter som vi framfört för en begränsning och privatisering av delar av den stora tunga, dyra offentliga sektorn i vårt land.

Herr talman! Det aktstycke som riksdagen nu har att behandla — den offentliga sektorns förnyelse — måste nog betraktas som ett av regeringens tunnaste dokument under denna valperiod, och det säger kanske inte så litet. När regeringsföreträdare först började tala om att ett program för den offentliga sektorn skulle presenteras lät det väldigt storstilat. Man kan nu konstatera att ambitionerna har sänkts kraftigt under arbetets gång. I själva verket presenterar man inte något förslag till riksdagen som kan behandlas. Man väljer att presentera ett dokument i form av en skrivelse. Detta är synnerligen anmärkningsvärt, efter den storvulna marknadsföring i ord som har förekommit från regeringens sida. Det är inte bara civilministern utan också statsministern och vice statsministern som har gått ut starkt i dessa frågor. Att välja att lägga fram ett dokument i form av en skrivelse till riksdagen utan förslag till åtgärder bekräftar också att det är ganska litet som man har kunnat åstadkomma i civildepartementet under de gångna tre åren. Ett omfattande arbete hade igångsatts på många betydelsefulla områden vid regeringsskiftet 1982. I stället för att bygga vidare på det arbete som hade påbörjats valde den nya regeringen att sätta i gång med helt nya utredningar. Uppenbarligen har arbetet dragit ut på tiden. Därmed har man blockerat handlingskraften. Arbetet med att reformera den kommunala verksamheten har exempelvis resulterat i det s.k. frikommunsförsöket. Tyvärr måste man konstatera att några riktiga frikommunsexperiment knappast ännu har startat. När det gäller att utforma den offentliga sektorn i framtiden är decentraliseringen en ledstjärna för oss i centerpartiet. Decentralisering innebär att beslut skall fattas så nära de enskilda människorna som det över huvud taget är möjligt. De skall känna sig delaktiga i besluten. Den offentliga sektorn upplevde under 1960-talet och i början av 1970-talet en mycket kraftig expansion. I Sverige har vi numera västvärldens kanske största offentliga sektor. Samtidigt som den offentliga sektorn kraftigt har byggts ut har också centraliseringsinriktningen varit påtaglig. När nya aktiviteter har igångsatts, har man ofta valt centralisering och storskaliga lösningar. Det finns många exempel på att centerpartiet ensamt har fått föra kampen mot sådana förslag. Det finns glädjande nog åtskilliga exempel på att centern under årens lopp, icke minst i regeringsställning, har kunnat bryta dessa centraliseringstenden ser. Jag tänker då närmast på möjligheten att inrätta lokala beslutande nämnder. När vi nu skall gå vidare är det viktigt att man i begreppet decentralisering också innefattar tankar på att överföra beslutanderätten direkt till de enskilda människorna.

Låt mig säga att jag tror att vi i Sverige har gått alldeles för långt när det gäller att ta ifrån de enskilda människorna deras egen beslutssfär. Rättvisan och hänsynen till andra människors frihet kan naturligtvis ibland sätta gränser för den enskildes beslutssfär. I vårt land har vi emellertid gått mycket längre än vad som kan anses vara erforderligt för att garantera rättvisa och rättssäkerhet. Enbart önskan hos centrala byråkrater och beslutsfattare om enhetlighet har många gånger fått styra utformningen av reformer. De enskilda människorna har fråntagits både initiativ och beslutanderätt, och därmed även ansvar. Låt mig också, herr talman, säga några ord om den heta debatten om privatiseringen av den offentliga sektorn. I utskottsbetänkandet hävdar utskottsmajoriteten att en stor offentlig sektor är avgörande för en framgångsrik välfärdspolitik. Det är självklart att en offentlig sektor har en stor betydelse i detta avseende, men det är också fråga om hur själva funktionen, innehållet, kommer till uttryck — något som är mycket avgörande. Framför allt tror jag att motsättningarna mellan offentlig och privat sektor har förstorats åtskilligt i den aktuella debatten. Jag vill också hävda att det inte behöver finnas två alternativ, utan man kan göra kompletteringar och skapa en bättre, samlad lösning. Samhället — dvs. staten, landstingen och kommunerna — måste alltid ha det övergripande ansvaret för utbildning, hälsooch sjukvård och social trygghet, som är ”tunga bitar” i den enskildes välfärd. Enligt min och centerns mening behöver vi i debatten framöver skilja på det offentliga ansvaret för en verksamhetsgren och själva driften av verksamheten. Entreprenörer och frivilliga krafter bör kunna utnyttjas i ökad utsträckning för att fullgöra uppgifter för vilka det finns ett offentligt ansvar. Här skulle jag gärna se att det kunde komma till stånd bättre former för samarbete mellan enskilda i byar, stadsdelar och kvarter, där man gemensamt tar ansvar för den närmaste omgivningen och dess gestaltning. Avslutningsvis några ord om den kommunala sektorn. Kommunerna har varit utsatta för en mycket kraftig centralisering under 1970-talet med omfattande kommunsammanläggningar. Många av de centralistiska problem och stordriftsproblem som vi i dag brottas med härrör just från kommunsammanläggningarna. Framför allt har ett växande avstånd vuxit fram mellan beslutsfattare och de vanliga människorna, och det är ett stort problem för vårt styrelseskick. Många människor upplever i dag inte att våra svenska kommuner är lokala enheter, med vilka de känner närhet och samhörighet. I stället är kommunerna som vilka centrala, byråkratiska organ som helst. Det måste ges hög prioritet att bryta denna centralisering på den kommunala nivån. Inrättandet av lokala organ är en sådan metod. Men man måste också vara beredd att använda möjligheten att dela kommuner och inrätta nya självständiga kommunala enheter.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
Herr talman! Detta ärende skulle egentligen inte ha behövt föranleda någon debatt i kammaren. De skrivelser som regeringen avlämnar till riksdagen brukar oftast läggas till handlingarna utan kommentarer. Att detta ärende nu väcker debatt beror dels på att regeringen har valt den ovanliga formen av skrivelse för att presentera sin syn på den offentliga förvaltningen, dels på att finansutskottets majoritet har knutit en del kommentarer till behandlingen av denna skrivelse i sitt betänkande nr 35. Jag vill understryka att vi från oppositionens sida hade varit till freds med att skrivelsen hade lagts till handlingarna utan kommentarer. Då hade den här debatten kunnat undvaras — till förmån för mera seriösa debatter, kopplade till faktiska förslag eller förändringar. Jag vill i sammanhanget också påminna om vad som sades vid remissen av skrivelsen här i kammaren den 8 maj, då kritik riktades dels mot att regeringen har valt att presentera detta som en skrivelse utan motionsrätt för riksdagens ledamöter, dels för att skrivelsen kom till riksdagen först drygt två veckor efter det att den hade presenterats vid en presskonferens. Den kritiken bemöttes inte då, men det finns möjlighet för regeringen att i dag svara på de här kritiska invändningarna. Debatten om den offentliga sektorns förnyelse har sitt ursprung i den snabba expansion av den offentliga sektorn som ägt rum under de senaste 20-30 åren. Denna expansion var från början ett uttryck för de krav som medborgarna ställde på det offentliga: på utbildning, på barnomsorg, på sjukoch åldringsvård och på mycket annat. Samtidigt har denna expansion av den offentliga sektorn gått så långt och så snabbt att den kommit att ta i anspråk en allt större del av våra samlade resurser — i dag går vida mer än hälften av bruttonationalprodukten åt till att täcka statens och kommunernas utgifter mot knappt 30 96 vid andra världskrigets slut. I takt härmed har också den offentliga förvaltningen — byråkratin — vuxit kraftigt. De enskilda medborgarna, som från början såg den offentliga förvaltningen som en sorts trygghetsgaranti inför t.ex. sjukdom och ålderdom, har nu i stigande grad kommit att uppleva förvaltningsmyndigheterna som uttryck för maktmedveten och oförstående överhet. Under våren har det gått en radioserie med rubriken Medborgare mot makthungriga myndigheter. Där har ett flertal uppseendeväckande fall av maktmissbruk mot enskilda människor redovisats. Det har genomgående handlat om brist på hänsyn till enskilda människor, deras ofullkomligheter och deras oförmåga att förstå alla regler och lagar. Det har rört sig om enskilda människor, som inte haft möjlighet att utnyttja skatteexpertis eller juridisk expertis av annat slag och som därför haft påtagliga svårigheter att hävda sin rätt. Ett reformarbete av den offentliga förvaltningen måste därför inriktas dels på att säkerställa att förvaltningen fungerar som ett lojalt instrument i de styrande och ansvariga politikernas händer, dels på att säkerställa att hänsynen till de enskilda människorna och deras rättigheter stärks. Med detta som utgångspunkt startade folkpartiregeringen 1978 ett arbete på att eliminera onödiga regleringar och överflödig byråkrati. Det arbetet resulterade i en proposition till 1979 års riksmöte, där också beslut kunde fattas om ett antal avregleringar. Tyvärr avvisade riksdagen samtidigt en del av folkpartiregeringens förslag, men på vissa punkter gav detta ändå resultat. Lättnaderna i byggnadslovsreglerna med åtföljande byggande av s.k. Friggebodar och inrättande av den särskilda delegationen för företagens uppgiftslämnande, DEFU, var beslut som avsatte praktiska resultat i form av förenklade regleringar. Det är ganska karakteristiskt att regeringen i den nu inlämnade skrivelsen över huvud taget inte omnämner det arbete som påbörjades på detta område 1979. Jag tycker nog att det är en grundläggande svaghet i regeringens skrivelse nr 202 att man inte knyter an till tidigare arbete på att avreglera och begränsa byråkratin. Tidigare arbete avsatte ju också praktiska resultat, medan civilminister Holmbergs ansträngningar hittills mest resulterat i tal och skrivelser. Det är faktiskt så, att Bo Holmberg inte är först i historien med ansträngningar när det gäller att avreglera samhället. Arbetet på att förenkla regelsystemet tog inte sin början med den socialdemokratiska regeringens tillträde 1982. Jag tycker nog att det är ganska märkligt att civildepartementets arbete under den här mandatperioden i så liten utsträckning kunnat redovisas för riksdagen i normala former, dvs. i form av propositioner som utskottsoch kammarbehandlas. Jag tänker då inte bara på den nu aktuella skrivelsen — som ju är en konstitutionell oformlighet — utan också på de datapropositioner som presenterades i fredags, fyra dagar före riksmötets slut, och även på den aviserade propositionen om statlig personalpolitik, vars tankegångar då och då läcker ut i den allmänna debatten. Statssekreteraren i civildepartementet, som är en studerad karl, kunde väl ha upplyst Bo Holmberg om vad som står i 3:3§ riksdagsordningen, nämligen att propositioner till riksdagen skall avlämnas senast den 31 mars — och inte i juni. Herr talman! I den nu aktuella skrivelsen förs ett resonemang om behovet av service och valfrihet inom den offentliga sektorn. Jag skall knyta an till detta resonemang, därför att jag tror att möjligheterna att i viss utsträckning lägga ut offentliga uppgifter på privata anordnare eller privata institutioner i hög grad handlar om service och valfrihet. Jag vill emellertid då också inledningsvis säga att jag tror att en viss privatisering kan vara till nytta också för den offentliga sidan. Ett visst mått av konkurrens främjar effektivitet och nytänkande och kan därmed bli till nytta för den offentliga sektorn och för medborgarna, eller för ”brukarna”, som man numera uttrycker det i civildepartementet. I den skrivelse som vi nu behandlar tas bl.a. televerket som utgångspunkt för diskussionen om privatisering. Regeringen påpekar att televerket på olika sätt söker höja servicenivån och tillgodose konsumenternas intressen. Det är ganska komiskt att man i det sammanhanget som exempel hänvisar till televerkets planer att under första kvartalet 1985 inrätta någonting som kallas televerkets företagsservice. Skrivelsen från regeringen är ju daterad den 18 april — och alltså inte under första kvartalet. Man fruktar att inte heller civilministern vet vad som faktiskt pågår i televerket. Kommunikationsministern antydde ju för några veckor sedan att han inte hade någon riktig aning om vad televerket höll på med. Och, ärade kammarledamöter, det här är en viktig aspekt på den offentliga sektorn: statsmakterna måste kunna styra sina underordnade verk och myndigheter, speciellt de verk som givits en monopolställning i förhållande till medborgarna. Det kan inte få vara så att generaldirektören eller verksledningen i televerket skall få bestämma telepolitiken och att abonnenterna hos televerket skall vara helt i händerna på televerkets ledning. Vår grundsyn är att dels bör televerkets myndighetsfunktion skiljas från den rent affärsdrivande verksamheten, exempelvis försäljning av telefoner, abonnentväxlar och modem, dels bör denna affärsdrivande verksamhet drivas i full konkurrens med privata företag. Televerket skall alltså inte ha vare sig förmåner eller nackdelar i förhållande till andra företag i telebranschen. Denna grundläggande frihetsståndpunkt avvisar socialdemokraterna under hänvisning till alla människors rätt till en grundläggande service på teleområdet. Jag tror att detta är ett fundamentalt missförstånd. Servicen blir inte bättre därför att man har ett monopol. Låt oss tänka på den enskilde teleabonnenten som får fel på sin telefon och som av televerket erhåller beskedet, att det kommer att ta minst en vecka att få telefonen reparerad. Han försöker då utnyttja en närbelägen telefonautomat men finner att denna är trasig sedan flera dagar tillbaka. Vad är det för service och valfrihet som den människan erbjuds därför att vi har ett monopol på teletjänster i Sverige? Varför är monopolet då ett bättre servicealternativ än en konkurrens mellan olika teleföretag av det slag som nu har introducerats i många europeiska länder? Eller hur gynnas abonnenterna på mobiltelefoner av att televerket lyckats köpa upp eller konkurrera ut de privata företag som har funnits på området, för att därefter höja taxorna två till tre gånger? Är det inte i själva verket så, att monopol på den offentliga sektorn leder till mindre valfrihet och sämre service än vad som är fallet om privata alternativ också finns att tillgå? Hela det resonemang som finns om privatisering och kommersiella alternativ i skrivelsen och som finansutskottets majoritet snuddar vid hänger iluften, tycker jag, om man inte söker besvara frågor av det slag som jag här har redovisat. Det är inte så att en skattefinansierad verksamhet automatiskt ger bättre service än en avgiftsfinansierad verksamhet. Att ha ett personligt intresse av att en verksamhet är framgångsrik är ofta en drivkraft för den anställde att ge en bättre service. Här är naturligtvis den privata sjukvården ett utmärkt, illustrativt exempel; väntetiderna är kortare, diagnosinformationen är enklare och kostnaderna är lägre inom den privata sjukvården än i den offentliga — det visar inte minst den utredning som Landstingsförbundet har beställt. Man behöver inte, som i skrivelsen, dra långsökta paralleller med Storbritannien för att klara den argumentationen. Det är alltså så att inskränkningen av privatläkarvården genom den s.k. Dagmarreformen kommer att leda till en mindre kvantitet sjukvård, till sämre sjukvård, till längre väntetider, till onödigt lidande för patienterna. Därför är sjukvården ett bra exempel på värdet av att det finns privata alternativ vid sidan om den helt dominerande offentliga sjukvården. Jag tycker därför att det vore naturligt för politikerna att stödja de privata alternativen i sjukvården och inte försöka stjälpa dem. Fru talman! Mycket mer skulle kunna sägas i den här debatten. Underlaget i regeringsskrivelsen är väl inte sådant att det i någon högre grad stimulerar till debatt. Men låt mig avslutningsvis säga att det resonemang jag fört är väl förenligt med att man ger uttryck för sin stora uppskattning av det arbete som i dag görs inom stat och kommun till medborgarnas fromma och i enlighet med våra politiska ambitioner. Från vår utgångspunkt sett kan den offentliga och den privata sektorn leva sida vid sida, i öppen konkurrens, med respekt för varandras arbetsinsatser och till nytta för medborgarna. Fru talman! Jag yrkar bifall till den till betänkandet fogade reservationen.

Fru talman! Arne Gadd talade vackert om Malmökonferensen i år och om att sjukvård, utbildning samt vård och omsorg om gamla och unga aldrig får privatiseras. Dessa samhällstjänster skall ske på nyttjarnas villkor, sade han. Det gäller att klara av de organisatoriska och personella förutsättningarna för att det skall ske på ett bra och effektivt sätt. Han påstod vidare att det stod i klar motsatsställning till vad moderata samlingspartiet vill. Det partiet vill ju privatisera allting, sade han. Vad menar egentligen Arne Gadd? Kan han inte läsa innantill? Han hänvisar till alla våra reservationer och motioner som har behandlats här i riksdagen. I dem talar vi om privatisering, men vi påstår inte att allt skall privatiseras, Arne Gadd. Det får vara rim och reson i vad man säger. Privatisering leder ingalunda till resursslöseri. Tvärtom kan privata initiativ och alternativ vara till klar fördel, något som Björn Molin på ett utmärkt sätt redogjorde för i sitt inlägg. Så fort det gäller vård, dvs. de verkligt stora, tunga och dyra sektorerna, avvisar socialdemokraterna tanken på privata, fria alternativ. Men det är ju strängt taget på just de områdena som det borde vara mest angeläget att få frihet att välja, eftersom människornas önskemål om bästa möjliga vård för sig själva och sina barn är långt viktigare än vad de andra, vedertagna områdena är. Varför får man inte för statsmakterna, inom vissa garanterade ramar, söka den läkare som en människa anser att hon kan få den bästa vården av, eller söka det barndaghem där barnet kanske mår bäst eller den skola vars undervisning står bäst i överensstämmelse med föräldrarnas och barnets önskemål? Enligt Arne Gadd säger socialdemokraterna nej på alla dessa områden. Varför?
Fru talman! Finansutskottets ordförande Arne Gadd hänvisar till Malmökonferensen. Jag hade tillfälle att åka till Malmö de där dagarna och hade sällskap med personer som var kallade dit — det var ju väldigt många i administrationen som hade fått kallelse — och de hade vissa förhoppningar. Jag hade också tillfälle att konferera med några stycken när de åkte hem, kända socialdemokrater t.o.m., och de var synnerligen besvikna över konferensen, för de hade inte fått framföra några synpunkter utan fått ta emot besked från statsministern m.fl. om hur det skulle bli framöver. Jag tror att det vore bra med utbyte mellan dem som har erfarenheter och dem som skall ange inriktningar i så viktiga frågor som den offentliga sektorns förnyelse och framtid. Arne Gadd säger att vi bör ge brukarna, nyttjarna, större möjlighet att avgöra. Då skall jag ställa en direkt fråga till Arne Gadd: När det gäller det statliga stödet till barnomsorgen, vore det inte en väg att i större utsträckning ge nyttjarna möjlighet att använda de resurser som staten ställer till förfogande genom att successivt övergå till att förstärka vårdnadsersättning och bygga ut denna? Då får den enskilda familjen verklig frihet att skaffa den barnomsorg den vill. Vi vet också att dessa synpunkter växer fram långt nere i de socialdemokratiska leden, det visar många undersökningar.

Det är ju ändå det politiken syftar till, att den enskilde skall få bättre resurser, bättre omsorg och bättre förutsättningar successivt och framöver.

Fru talman! Arne Gadd gick inte närmare in på en diskussion om fördelarna med privata alternativ. Jag kan bara säga att jag håller alldeles med om att man skall eftersträva att ge den service som människor vill ha, alltså att sjukvården skall organiseras med utgångspunkt i patienternas önskemål, att telekommunikationerna skall organiseras med utgångspunkt i teleabonnenternas intresse. Vad jag försökte visa i mitt anförande var att de sjuka inte tjänar på att vi har ett vårdmonopol, att teleabonnenterna inte tjänar på att vi har ett telemonopol. Om man utgår ifrån det som nu kallas för ”brukarnas” intressen, borde slutsatsen bli att man skall släppa in flera alternativ och ha mindre av monopol. Arne Gadd hänvisade till verksledningskonferensen i januari. Jag har sett ett protokoll därifrån. Min enda reflexion i det sammanhanget är: Om nu dessa förslag kunde redovisas där i januari, varför kunde de inte redovisas i normal tid här i riksdagen? Arne Gadd sade vidare att riksdagen kommer att få ta ställning till konkreta förslag när det gäller den offentliga sektorns förnyelse och datapolitiken. Han såg fram mot vad som skulle komma i detta avseende. Men, Arne Gadd, det är för sent! Riksmötet och hela denna mandatperiod tar nämligen i praktiken slut i morgon.